Herr talman! När jag nu tar till orda i anslutning till två motioner om djurskydd är det främst för att jag vill begagna varje tillfälle till att ge en påminnelse om de plågade försöksdjurens situation. Det gäller de hundratusentals djur enbart i vår närmaste omvärld som fortlöpande utsetts för mer eller mindre onödiga plågor i olika laboratorier. Eftersom en stor mängd av dessa djurförsök definitivt måste betraktas som onödiga — av flera olika skäl — så är det viktigt att skapa en opinion mot de typer av djurförsök som bör kunna uteslutas eller ersättas av andra metoder. Genom ett antal motioner i detta syfte under senare år har kammarens ledamöter fått — och även visat — ökad förståelse för försöksdjurens beklagansvärda situation. Detta är mycket glädjande för landets mycket stora antal djurskyddsfrämjande personer och organisationer. Även jordbruksutskottet, som handlägger dessa frågor, har visat förståelse Nr 25 för hithörande problem och har också visat en ökande välvilja att finna Torsdagen den lösningar. Av olika skäl ser man dock inte från utskottets sida lika positivt På 12 november 1981 lämpliga lösningar på problemen som landets djurskyddsorganisationer gör. Men vi måste ju alla finna oss i de politiska och juridiska formaliteter och Djurskydd trögheter som råder i samhället. I motion 770 har yrkats att den svåraste graden av djurförsök — åtgärdsgrupp 5 — skall totalförbjudas. Utskottets förklaring till att detta förslag inte kan tillstyrkas får t. v. godtas. Utskottet förutsätter att de djurförsöksetiska nämndernas prövning av mera ingripande djurförsök sker med den restriktivitet som är motiverad med hänsyn till försökens omständigheter. Herr talman! I förhoppning om att de försöksetiska nämndernas ledamöter verkligen vill känna sitt stora etiska ansvar och sin stora moraliska skyldighet att verkligen försöka skydda djuren mot lidande har jag i dagens situation inte något annat yrkande än utskottets rörande denna motion. I motion 1004 hemställs om olika åtgärder för att motverka plågsamma djurförsök vid framställning av kosmetiska lyxprodukter m.m. I dessa sammanhang har jag brukat exemplifiera sådana produkter med det stora utbudet från en mängd olika tillverkare av skumbadspulver, nagellacker, blekningsmedel, julgranssprejer etc. Varför skall tiotusentals djur behöva lida för vår inbillade välfärds skull? Jordbruksutskottet har tagit fasta på argumeriten när det gäller klart JE lyxbetonade produkter och preparat med ytterst perifert användningsområde,t.ex. medelatt höja vissa krukväxters utseende m.m. , och uttalar sig dels beträffande iakttagande av restriktivitet, dels beträffande det från etisk synpunkt klart stötande i att djurförsök skall behöva förekomma i sådan tillverkningsprocess. Utskottets inställning till detta är mycket tillfredsställande och kommer att hälsas med glädje och uppskattning av alla landets djurvänner. Herr talman! Inte heller rörande denna motion har jag något annat yrkande än jordbruksutskottets.

Herr talman! Jag vill göra ett kort tillägg till Anders Gernandts anförande när det gäller hans motionskrav om förbud mot vissa försök enligt grupp 5, och säga att jordbruksutskottet alltjämt har — vilket vi har diskuterat många gånger här i kammaren — mycket stora förhoppningar och förväntningar på de etiska nämndernas möjligheter att agera. Vi hoppas att det skall bli institutioner som fungerar allt bättre. Och jag har inte funnit tecken på att de inte fungerar. Vi har alltså nöjt oss med att hänskjuta de bedömningarna till de etiska nämnderna. När det gäller den andra avdelningen vill jag bara instämma i vad Anders Gernandt har sagt. Jag är också glad att kunna redovisa ett enhälligt utskottsbetänkande, där utskottet gör ett tillkännagivande och starkt vänder sig mot de speciella s.k. kosmetiska djurförsöken. 81 Jag ber att med detta, herr talman, få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Susann Torgerson har frågat mig om det med hänsyn till det samhällsekonomiska läget är lämpligt att lägga ned civilförsvarsskolan i Katrineholm för att bygga upp en ny skola på annan plats. Jag antar att frågeställaren med ”en ny skola på annan plats” avser Skövde. Då är svaret på frågan ja. Med de relativt korta utbildningsoch övningstider som tillämpas inom civilförsvaret har nämligen restiden till och från utbildningsanläggningarna stor samhällsekonomisk betydelse. Med hänsyn till att västra Sverige är ett av landets befolkningsrikaste områden, bör en av civilförsvarets utbildningsanläggningar ligga där. I östra Sverige finns två anläggningar, en i Rosersberg och en i Katrineholm. I västra Sverige finns ingen. Vad som kommer att hända med Katrineholmsanläggningen går inte att svara på i dag. Denna fråga hänger samman med hur stor civilförsvarets utbildningsorganisation behöver vara på sikt. I sin programplan för perioden 1982 87 redovisar civilförsvarsstyrelsen tre alternativ för den framtida utbildningsorganisationen. I två av alternativen föreslår styrelsen att verksamheten vid Katrineholmsskolan minskas till att endast omfatta övningar för näraliggande län. I det tredje alternativet föreslår styrelsen att nuvarande verksamhet bibehålls i Katrineholm, där på sikt en ny anläggning byggs. I ett av de tre alternativen föreslår civilförsvarsstyrelsen att ingen utbildningseller övningsverksamhet skall äga rum i Skövde. I de båda andra alternativen föreslår styrelsen att en ny anläggning byggs där, varvid delar av Göta trängregementes nuvarande etablissement utnyttjas. Civilförsvarets framtida utbildningsorganisation kommer att behandlas i den proposition grundad på 1978 års försvarskommittés förslag som jag avser att föreslå regeringen att förelägga riksdagen under våren 1982.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Jag är mycket glad över att övningsverksamheten och förrådsenheten i Katrineholm inte är i fara. Det står härmed helt klart att åtminstone dessa delar av verksamheten skall vara kvar i framtiden. I Katrineholm har man under flera år svävat i ovisshet om civilförsvarsskolans framtid. Turerna har varit många, men den osäkerhet som nu finns kvar gäller bara själva utbildningsverksamheten med ett trettiotal anställda. Sörmland är ett län med flera stora orter som kämpar med betydande svårigheter när det gäller industri och arbetsmarknad. Katrineholm är en av dem. Orten domineras av rutinbetonad verksamhet med låg inkomstnivå. Den mindre goda näringslivsutvecklingen och ett vikande befolkningstal innebär en påfrestning från kommunalekonomisk synpunkt. Detta har kommunens företrädare också vid flera tillfällen framhållit. Även länsstyrelsen har framfört liknande synpunkter och vädjat om att man skall beakta de regionalpolitiska skälen vid förslag om indragningar av offentlig verksamhet. Civilförsvarsskolan har i en del aktstycken betecknats som provisorisk. Detta är egentligen oriktigt. Däremot kan man i ett längre perspektiv kanske beteckna lokalerna som provisoriska, även om alla som kommer i kontakt med den verksamhet som bedrivs vid anläggningen är ense om att skolan fungerar mycket bra. Under de allra senaste åren har man också rustat upp undervisningslokalerna, och man bygger f. n. ut förrådslokalerna. Kommunen har också reserverat mark som kan användas den dag statsmakterna önskar bygga en helt ny anläggning. Den viktigaste synpunkten i det här sammanhanget är ändå civilförsvarets framtida effektivitet och dimensionering. Hur stor del av försvarskostnader na skall satsas på det militära resp. det civila försvaret? Enligt 1978 års försvarsbeslut skall inom civilförsvaret anordnas utbildning i betydligt större utsträckning än vad man nu i verkligheten gör. Många tecken tyder också på att en större satsning på civilförsvaret vore motiverad än den som fastslagits under den innevarande perioden. Vi måste tyvärr också räkna med en risk för överraskande anfall. Om detta skulle inträffa behövs en inte obetydlig ökning av civilförsvarsutbildningen. Ett förslag har varit att man skulle öka utbildningen av unga försvarspliktiga för att nyttiggöra den utbildning man ger, under längre tid. Nu utgörs ju majoriteten av personer över 47 år. Man skulle också kunna öka andelen unga kvinnor. Mycket talar alltså för att det finns ett behov i framtiden av en kraftig ökning av utbildningen inom civilförsvaret. Det statsfinansiella läget medger kanske inte någon väsentlig ökning under de närmaste åren, men på inte alltför lång sikt behövs fem anläggningar inom civilförsvaret. Jag vill nu fråga försvarsministern igen: Delar försvarsministern min uppfattning, att det vore samhällsekonomiskt olyckligt att lägga ner utbildningen i Katrineholm, vilket kan innebära att man senare får svårigheter när man önskar öka utbildningen inom civilförsvaret?
Herr talman! Frågan är svår att besvara i de termer som Susann Torgerson här lägger fram den. Vi måste naturligtvis ha en utbildningsorganisation för civilförsvaret som är anpassad till det antal personer som skall utbildas. Eftersom detta inte är klart är det omöjligt att svara på frågorna mer ingående än jag har gjort. Det är helt enkelt så, att det i dag inte går att säga vad som kommer att hända med Katrineholmsanläggningen. Frågorna hänger samman med hur stor utbildningsorganisationen skall vara, och alla dessa frågor behandlas av 1978 års försvarskommitté.

Herr talman! En annan synpunkt som försvarsministern tog upp i sitt svar var problemet med restiderna. Av den anledningen vill man ha en anläggning i västra Sverige. Mellan Katrineholm och Skövde är det ungefär 15 mil. Båda orterna ligger utmed västra stambanan och har goda kommunikationer. I Brännebrona, strax utanför Skövde, finns en provisorisk anläggning med övningsfält. När en ny anläggning byggs i Skövde är det meningen att man skall lägga ner anläggningen i Brännebrona. Ansvariga på civilförsvarsskolan i Katrineholm har uppfattningen att läget i Katrineholm från kommunikationssynpunkt är tämligen idealiskt. Praktiskt taget all personal, från fem län, som utbildas i Katrineholm kan vara på plats kl. 9 på morgonen. Kursdeltagarna kommer från Östergötlands, Värmlands. Örebro och Västmanlands län förutom från Sörmland. Om verksamheten läggs ned i Katrineholm skall kursdeltagarna delas upp på utbildningarna i Rosersberg och Skövde. Detta kan innebära försämrade möjligheter, särskilt för deltagarna från Sörmland och Östergötland. Problemet gäller givetvis de deltagare som kommer från västkustlänen. De får alltså 15 mil längre resväg än till Skövde. Men fältet i Brännebrona finns ju kvar.

Herr talman! Jag föreställer mig att försvarskommittén kommer att pröva olika möjligheter och även möjligheten att bibehålla Katrineholmsanläggningen. I mitt svar påpekar jag ju att ett av de alternativ som finns i civilförsvarsstyrelsens planer är just att bibehålla Katrineholmsanläggningen. Men hur det blir med detta är omöjligt att uttala sig om i dag. När det gäller frågan om en ny anläggning i västra Sverige kan jag dock påpeka att riksdagen har fattat ett beslut om att en sådan anläggning skall byggas.

Herr talman! Jag är glad över att försvarsministern svarar på det sättet — att möjligheten att anläggningen i Katrineholm bibehålls fortfarande finns. Det är ju mycket olustigt att tvingas välja mellan två orter för en framtida lokalisering av statlig verksamhet, men det är ändå vad riksdagen i många fall tvingas till. I det här fallet är emellertid min avsikt inte att anläggningen i Katrineholm skall vara kvar för att Skövdeanläggningen inte skall komma till stånd. Jag tror tvärtom att båda två behövs på sikt. Sverige har ett utsatt läge mellan stormaktsblocken. Vi måste tyvärr ta med i beräkningen att vårt land kan kommai en situation där riskerna för civilbefolkningen kan bli större än man hittills bedömt. I ett sådant läge behövs en ökad satsning på civilförsvaret. Om man då har lagt ner anläggningen i Katrineholm, är det stor risk att man ångrar sig. Om man däremot behåller civilförsvarsskolan i Katrineholm, kan man successivt bygga upp en anläggning i Skövde.

Herr talman! Allan Hernelius har frågat om jag till den del som detta anses lämpligt eller är möjligt inför riksdagen vill framlägga närmare uppgifter om och iakttagelser i samband med årets övningar i Östersjöområdet. Jag skall inleda med några allmänna synpunkter på den militära verksamheten i Östersjöområdet och därefter redovisa avvikelser från tidigare mönster samt erfarenheter och slutsatser för svensk del. Den allvarliga sovjetiska ubåtskränkningen ger en särskild relief åt uppgifter Nr 26 När Fredagen den Den stora koncentrationen av stridskrafter från både Warszawapakten och 13 november 1981 NATO medför en omfattande aktivitet i vårt omedelbara närområde till lands, till sjöss och i luften. Huvuddelen av verksamheten består av Om utländska utbildning och övningar. I anslutning härtill förekommer en intensiv ömsesidig spaningsverksamhet. Warszawapaktens utbildning och övningar i Östersjöområdet varierar under året till karaktär och omfattning med hänsyn till dels personalens utbildningsnivå, dels de förband och den materiel som utbildningen omfattar. Vid markstridskrafterna sker förbandsutbildningen i regel på särskilda övningsfält. Vid de övriga försvarsgrenarna sker grundläggande utbildning vid hemmabaserna, medan tillämpad utbildning och övningar ofta kan observeras utanför dessa baser. När det gäller marinen och flygstridskrafterna förekommer sålunda övningar över Östersjön från Baltikum till Rägen. Warszawapaktsövningar av större eller mindre slag med deltagande från flera paktstater brukar förekomma årligen. Dessa, liksom större nationella övningar med flygunderstödda markstridskrafter, genomförs i regel under slutet av varje utbildningshalvår, dvs. under våren i mars-april och på hösten i september-oktober. NATO:s övningsverksamhet i Östersjöområdet bedrivs i första hand av strandstaterna, dvs. Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland. Ett för oss märkbart inslag i denna verksamhet är den marina övningsverksamhet och de flygövningar som sker i södra Östersjön och i Kattegatt-Skagerack. Det bör dock observeras att det i Östersjön varje år även förekommer NATO övningar av större omfattning med deltagande av flera andra NATO-stater än Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland. Större övningar med NATO:s markstridskrafter genomförs vanligen vår och höst. Särskilt på hösten ingår ofta NATO-övningarna i olika länder i större gemensamma övningskomplex. Jämsides med övningsverksamheten förekommer en omfattande ömsesidig bevakningsoch spaningsverksamhet. Under perioden juli-september 1981 dominerades Warszawapaktens övningsverksamhet i vårt närområde av förberedelser för och genomförande av övningen ZAPAD 81 . Denna övning, som var helt sovjetisk, leddes av Sovjetunionens försvarsminister, marskalk Ustinov. Den var en av de största övningarna på många år i västra Sovjetunionen. Den landstigning som genomfördes inom ramen för ZAPAD 81 var den hittills största i Östersjön. Redan under juli kunde man registrera en successiv tillförsel till Östersjön av sjöstridskrafter från övriga sovjetiska marina baser i Norra Ishavet, Svarta havet och Stilla havet. hangarfartyget Kiev, som aldrig tidigare besökt Östersjön, Härutöver deltog praktiskt taget hela den sovjetiska Östersjömarinen. Ombord på landstigningsfartygen fanns marininfanteri, troligtvis från tidigare nämnda flottstyrkor. I och med ökningen av antalet landstigningsfartyg fördubblades den totala lastkapaciteten på specialfartyg för en landstigningsoperation i Östersjön. ZAPAD 81 föregicks av en serie förövningar under augusti, varvid bl.a. flera mindre landstigningsövningar genomfördes. Den förestående övningsverksamheten föranmäldes 21 dagar före övningens början genom att försvarsattachéer i Moskva av försvarsministeriet delgavs information om tid och deltagande styrkor samt allmänna uppgifter om övningsområde och syfte. Inga uppgifter lämnades om övningens storlek. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS offentliggjorde den 5 september, dvs. efter det att huvudövningen hade inletts, en kommuniké om övningen. Av denna framgick att närmare 100 000 man deltog samt att övningsscenariot innefattade en Nordoch en Sydsida. I övningen ZAPAD 81 deltog samtliga sovjetiska försvarsgrenar. I baltiska och vitryska militärområdena deltog flera arméer, antingen med enbart staber, med både staber och förband eller med delar av förband. Därmed berördes huvuddelen av de omkring 20 divisioner som är grupperade i dessa områden. I landstigningsmomentet deltog Östersjömarinens marininfanteriregemente samt marininfanteri från andra sovjetiska flottstyrkor, tillsammans motsvarande ungefär ett reducerat marininfanteriregemente. Därutöver deltog även vanliga markstridsförband omfattande minst en motoriserad skyttebataljon. ZAPAD 81 avslutades den 12 september. Även NATO:s övningsverksamhet nådde sin största omfattning och högsta nivå för året från slutet av augusti till början av oktober. Övningsbilden har dominerats av överföring av stridskrafter och personal från USA till Europa, skyddet av dessa transporter samt samövning av dessa förband med i främst Förbundsrepubliken Tyskland grupperade förband. Dessa övergripande övningar har haft namnen OCEAN SAFARI, REFOR GER, CRESTED CAP och AUTUMN FORGE. Inom denna ram har i Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland och Norge stora militära övningar genomförts under september med deltagande av samtliga försvarsgrenar. Övningarna till lands har främst bedrivits i Danmark och Förbundsrepub = Nr 26 liken Tyskland. Totalt har ca 200 000 man deltagit i åtta större övningar. Dock har övningarna under hösten inte varit mer omfattande än under tidigare år. De tre största NATO-övningarna med markoch flygstridskrafter har varit: SCHARFE KLINGE i Förbundsrepubliken Tyskland med deltagande av 48 000 man. I övningen deltog förband från Förbundsrepubliken Tyskland, USA och Canada. Avsikten med övningen var att efter uppmarsch under fientlig inverkan föra försvarsstrid mot överlägsna fientliga förband. CERTAIN ENCOUNTER i Förbundsrepubliken Tyskland med deltagande av 71 000 man. I övningen deltog förband från USA, Västtyskland och Storbritannien. Syftet med övningen var att öva samverkan mellan högre förband från skilda NATO-stater. I början av september genomfördes NATO-övningen MAGIC SWORD i Norska havet och Nordsjön med deltagande av bl.a. två hangarfartygsgrupper från USA, vilket är ovanligt. I Nordsjöövningen deltog en hangarfartygsgrupp och ca 200 flygplan från Belgien, Canada, Danmark, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och USA under ledning av NATO-befälhavarna för Atlanten och Europa. Totalt deltog 16 000 man ur marinoch flygstridskrafter. Sista fasen av den stora NATO-övningen OCEAN VENTURE genomfördes i Östersjön den 29 september-15 oktober. Fartyg från bl.a. USA, Förbundsrepubliken Tyskland, Danmark och Storbritannien deltog. Som jag tidigare nämnt var landstigningsmomentet i ZAPAD 81 sannolikt den största marina övningen i Östersjön någonsin. ZAPAD 81 liknade övningarna 1978 och 1980 i den meningen att den hade enbart sovjetiskt deltagande och bestod av en serie förövningar samt en slutövning. Den skiljer sig dock genom tillförseln av stora ytstridsfartyg, landstigningsfartyg och marininfanteri från andra sovjetiska flottstyrkor. De slutsatser som i övrigt kan dras av de nyligen avhållna övningarna är: Sovjetunionen ägnar stor uppmärksamhet åt ledning av högre förband och samverkan mellan försvarsgrenar på olika nivåer. Sovjetunionen övar landstigningsteknik för att långt från egen kust och utanför eget landbaserat flygs räckvidd kunna genomföra överskeppningsoch landstigningsoperationer såväl med marininfanteri som med markstridsförband. NATO fäster stor vikt vid försvaret av Nordoch Centraleuropa. Integrerade NATO-övningar bedrivs i omedelbar närhet av oss — i Norge, Danmark och Västtyskland. Överföring och insättande av stridskrafter från USA till Europa övas. NATO ägnar särskild uppmärksamhet åt Östersjöutloppen. Stor vikt fästs vid insats av de olika medlemsländernas stridskrafter i integrerade operatio 95 ner. Mottagning av förstärkningar till Danmark, Norge och Centraleuropa förbereds och övas. De i år genomförda stora övningarna på både östoch västsidan kan vara tecken bl.a. på den ökade strategiska betydelse som de två maktblocken tillmäter det nordiska området. Det svenska försvaret kommer även fortsättningsvis att följa övningsverksamheten i vårt närområde med uppmärksamhet.

Herr talman! För svaret tackar jag försvarsministern. Syftet med interpellationen var att en klarläggande och uttömmande officiell redovisning skulle lämnas om olika militära aktiviteter i Östersjön under sommaren. Storleken och omfattningen av dessa är säkerligen okänd för flertalet svenskar, både när det gäller Warszawapaktens övningar och beträffande NATO:s. Nu finns det ett offentligt material på bordet. och för det tackar jag alltså försvarsministern. Jag utgår från att det kan komma till riklig användning i fortsättningen i diskussioner, vid kurser och i samtal. Syftet med interpellationen är alltså i den delen uppnått. Som framgår av svaret rör det sig troligen om de största övningar som någonsin förekommit i Östersjöns historia. Den som i folkskolan läste dikten Östersjön med dess magnifika inledning ”Du blånande hav. som mångtusende år mot Skandiens klippor har slagit. som brutit din boja var gryende vår och frigjord i fjärran har dragit ——--" har nu kunnat konstatera att detta blånande hav fått ett enormt marint inslag under sommaren 1981. Denna dikt publicerades i en tid av annan oro och sj under ett krig mellan stormakter då i varje fall två stormakters flottor sökte angripa den ryska flottan. alltså under Krimkriget 1853-1856. Men de styrkor som då kom till användning var ringa i förhållande till dagens, och om förstörelsekapaciteten skall vi inte tala — den går inte att jämföra. Utmärkande för den sovjetiska manövern nu har varit, tycks det mig, att fartyg hämtade från baser utanför Östersjön — fartyg från Norra Ishavet. Svarta havet och Stilla havet — hade samlats i Östersjön. alla för samordnade övningar på våra närbelägna vatten. I den del av NATO-manövern som berörde södra Östersjön, rätt sent i oktober. deltog också marina enheter från inte mindre än fyra olika stater. Storleken på de fartyg som deltog är också intressant. Det har rört sig om bjässar som hangarfartyget Kiev och igningsfartyget i ön. I landstig landstigningsfartyget Ivan Rogov. Det är det största lands den sovjetiska flottan och har aldrig tidigare varit i Östers ningsövningen deltog, som vi hörde, enligt TASS 100 000 man. Försvarsministern säger att manövern kan vara ett tecken på NATO:s och Warszawapaktens intressen för de nordiska områdena. Man skulle nog kunna gå ett steg längre utan att vara ute på hal is, om man inte säger att det kan vara utan att det är ett tecken. En av de svenska grundförutsättningarna för vår säkerhetspolitik har varit att vi inte räknar med ett isolerat anfall mot Sverige. Anledningarna kan i korthet sammanfattas så här: Sverige har inte områden av primärt strategiskt intresse. Landet lämpar sig inte för ett isolerat anfall i och för sig. Men det har samtidigt tillagts att det kan uppstå situationer då Sverige blir intressant som genomgångsområde och att det då även kan vara förmånligt för angripande parter att söka sig in på svenskt område. Har denna grundläggande tes i svensk säkerhetspolitik ändrats genom sommarens händelser? Detta behöver icke ha varit fallet. Händelserna i Polen kan ha haft sin påverkan, i varje fall för Sovjetunionen, som har känt ett behov av att demonstrera sin styrka i närheten. Men därtill kommer att Östersjön av många anses vara ett idealiskt område för verksamhet av detta slag. Djupoch ytförhållanden, stränder och skärgårdar ger utmärkta tillfällen till övningar. Och även om spaningsverksamheten från andra sidan icke kan undgås av någondera parten, så är störningarna relativt få. Om sovjetiska marina enheter från Stilla havet, Svarta havet och Norra Ishavet skulle samordnas under gemensam ledning — denna övning tycks ju vara den första av detta slag — ligger det nära till hands att utse Östersjön som en lämplig plats. Påfallande är dock en annan sak. I Madrid pågår nu på sitt andra år den europeiska säkerhetskonferensen. Den följer på ett liknande möte i Belgrad för några år sedan, och båda dessa möten tillkom genom den s.k. Helsingforsöverenskommelsen. En av de viktigaste punkterna i denna överenskommelse är förtroendeskapande åtgärder. Sådana har beslutats i Helsingfors och godkänts av parterna. Man arbetade vid den konferensen fram en consensus i fråga om aviseringsskyldighet då det gäller vissa militära manövrar. I Madrid diskuteras just nu om området för sådan skyldighet kan och bör utsträckas. Enighet tycks råda därom. Sverige har anmält stort intresse i denna fråga, därför att om enighet uppnås i denna del skulle en fortsättning kunna ske i en allmän europeisk säkerhetskonferens av annat slag, nämligen en allmän nedrustningskonferens, vilken Sverige jämte några andra stater erbjudit sig att stå som värd för. Men vad har nu inträffat? Jo, under det att dessa förhandlingar pågår, har en av de deltagande staterna visserligen omtalat sin manöver men icke upplyst om — vilket är föreskrivet — storleken på deltagande styrkor. Detta har med rätta påpekats av den svenska delegationen i Genåve. Det har också framhållits att om icke staterna i dag är beredda att godta minimikraven för denna säkerhet, varför skulle man då diskutera en utvidgning av densamma innan minimikraven är uppfyllda? Alla dessa frågor fick en ny och skrämmande aktualitet när den ryska ubåten nr 137 inkom på svenskt vatten den 27-28 oktober. Jag behöver inte redogöra närmare för denna affär, den är välkänd. Jag skall bara slå fast några punkter. Den ryska ubåten har olovligen inkommit på svenskt territorialvatten, den har olovligen fortsatt in på skyddsområde, den har efter ett visst antal timmar upptäckts — icke av marinen utan av fiskare. Den 7 Riksdagens protokoll 19811/82:25-28 immunitet som ansetts föreligga har medfört att inskränkningar skett i fråga om förhören. Det är i stort sett enbart kaptenen som underkastats sådana. Inskränkning har också skett i fråga om besiktningen av fartyget, och klarhet har därför icke vunnits exakt om vad fartygets egentliga syfte med expeditionen i dessa vatten har varit. De förklaringar som lämnats har därtill varit bristfälliga och i en del fall uppenbart osannolika. Detta är några av konsekvenserna av denna ubåts besök. Vad bör vi dra för slutsatser? Ja, i går besvarade försvarsministern en fråga av Olle Aulin, varvid något redogjordes för vad som var å bane. Det var gott och väl, men jag fick intrycket att det var saker som diskuterats redan före ubåtshändelsen och som därför kanske i dag — efter ubåtshändelsen — behöver överses och ytterligare förstärkas. Vad som behövs är i ffrämsta rummet övervakningsresurser. I andra hand behövs undervattensberedskap, undervattensbevakning. Och i tredje hand behövs en ytterligare kontroll. Detta kommer att kosta pengar. Det är inte bara en teknisk och personell fråga — det kostar också pengar. Är regeringen beredd att ta de konsekvenserna? Jag hoppas det. Jag vill ställa den frågan till försvarsministern direkt. Är man beredd att på allvar gå in för att stärka vårt försvar, att bota de brister som i detta sammanhang har upptäckts? Så är det frågan om de allmänna verkningarna av den ryska ubåten. Jag skall, herr talman, bara i korthet nämna några. För att återgå till säkerhetskonferensen i Madrid vill jag säga att nyckelord vid denna konferens är: förtroendeskapande åtgärder. Hela konferensen baseras egentligen på att man skall försöka få till stånd förtroende mellan supermakterna. Hur går det då med det förtroendet, om händelser av detta slag tilldrar sig och kan tilldra sig, med berått mod och uppenbar avsikt? Det förtroendet måste naturligtvis poleras. Det har också framhållits i Madrid även av talare från andra länder än Sverige. Den ryska ubåtens förehavanden har med andra ord försvårat läget inför säkerhetskonferensen, vid säkerhetskonferensen och inför en allmän europeisk nedrustningskonferens, som man förväntade sig att denna säkerhetskonferens skulle leda fram till. För Sveriges vidkommande kan man konstatera, herr talman, att ubåtsaffären har dragit in som en iskall pust över vår svenska idyll. Sorglöshetens tid, som onekligen har funnits i viss mån, borde väl nu vara förbi. Vad som har hänt andra och kan hända andra kan också hända oss. En nådig försyn skyddar oss icke alltid mot tråkigheter av det allvarligaste slag. Vi bör självfallet fortsätta att sträva efter internationell balansering och avspänning — i vissa fall genom ett förbud mot vissa vapentyper. Vi bör självfallet fortsätta de ansträngningar som vi under många år har drivit i den vägen, och vi bör vidga dessa ansträngningar. Men vi måste också se till att vi för vårt eget vidkommande kan stå till svars för oss och våra efterkommande genom att se till att vi får ett effektivt försvar, som gör det dyrbart och föga lönsamt för en angripare att ens kasta sina ögon på svenskt område.

Herr talman! Det är ju en fyllig sammanställning av pressuppgifter och uppgifter i fackpress som försvarsministern och hans medhjälpare har lämnat i detta interpellationssvar. Det kan ju vara värdefullt. Det bekräftar — som vi alla känt till redan förut — att Norden nu på ett helt annat sätt än tidigare har dragits in i det strategiska spelet. Det har blivit en försämring av Nordens säkerhetspolitiska läge. Det har på senare tid blivit en helt annan atmosfär än tidigare när det gäller det nordiska området. Och det är någonting som alla behöver oroa sig över. Den sovjetiska ubåtens kränkning av svenskt territorialvatten vid Karlskrona och misstanken, som inte har avvisats, om att den skulle ha haft kärnvapen ombord är ytterligare en viktig faktor i detta sammanhang. Förhandslagringen av NATO-materiel i Norge — och vi kan med mycket stor sannolikhet förutsätta att därvid också görs förberedelser för kärnvapeninsats — är ett annat mycket viktigt moment i hela detta spel. President Reagans och hans utrikesminister Haigs uttalanden nyligen om att man skulle kunna tänka sig att tillgripa en kärnvapensprängning i avskräckningssyfte är ju även oerhört uppseendeväckande. Det är rätt typiskt att moderaten Allan Hernelius inte har ett uns av oro till övers för vad som händer på NATO-sidan utan hellre talar om Krimkriget och Östersjön. Hotet mot Sverige från NATO är ju minst lika stort som hotet från det andra hållet. En slutsats av allt detta är att vi har fått bekräftat att fredsarbetet och kampen för nedrustning är viktigare än någonsin. Folken i Europa — och inte minst i Norden — har börjat protestera mot det vansinne som det här är fråga om, och de protesterna kommer att fortsätta. En folklig och bred opinion har insett att man är på väg att dras in i ett skeende som man inte på något sätt vill acceptera. I detta sammanhang kommer naturligtvis arbetet för en kärnvapenfri zon, som nu har pågått en tid och som har nått allt större anslutning, att bli allt viktigare i och med att kärnvapenuppladdningen ökar runt våra kuster och gränser. Även i våra grannstater blir arbetet för att stoppa den utvecklingen allt viktigare. Från vpk:s sida har vi klart deklarerat att vi anser att regeringen har varit alltför passiv i denna fråga — när det gäller att driva arbetet för att få till stånd kontakter och om möjligt genomföra kravet på en kärnvapenfri zon i Norden. Den kritiken måste naturligtvis öka efter vad som har hänt nu, för nu är det viktigare än någonsin att dessa initiativ tas. När det gäller det svenska försvaret är det självfallet viktigt att man drar erfarenheter av vad som har inträffat — ubåtskränkningen och givetvis också uppladdningen i övrigt runt Sverige. Det klassiska resonemanget, som alltid kommer till uttryck i sådana här sammanhang — och som naturligtvis också framfördes här av moderata samlingspartiet genom Allan Hernelius — är ju att nu måste vi öka militärutgifterna. Får vi ytterligare några miljoner — eller kanske t.o.m. någon miljard — för de militära kostnaderna, då kommer det att bli väldigt bra beställt med Sveriges säkerhetspolitik och försvarspolitik. Spelet i Karlskrona på den militära sidan var ju också ganska avslöjande. Det var ett militaristiskt agerande. Chefer i olika grader passade på tillfället att visa upp sina möjligheter — kustjägare som stormade fram, målade i ansiktet, osv. Det var en ganska osmaklig och, tycker jag, för det svenska försvaret inte särskilt bra uppvisning. Den svenska opinionen tycker inte om överslag åt vare sig det ena eller det andra hållet. Jag skulle vilja fråga försvarsministern om regeringen har gett tillstånd till dessa uppvisningar från militärt håll i Karlskrona. Där man har ordnat med pressresor och samtidigt sett till att man haft pådrag för att verkligen visa upp sig. Nu behöver vi inte betala detta den här gången, för det skall skrivas räkning till Sovjet — och det är ju riktigt att Sovjet skall betala. Men själva attityden bakom det hela tycker jag inte att regeringen borde ställa sig bakom, och jag skulle alltså vilja höra vad försvarsministern tycker om detta jippo där nere. Beträffande vår beredskap i övrigt har det sagts från militärt håll vad som är självklart för alla, nämligen att Sveriges 250 mil kust aldrig kan bevakas effektivt av militära enheter — då skulle vi knäcka ryggen på grund av våra försvarsutgifter. Vad som i stället skulle behöva rustas upp är det civila samhället i skärgården, så att vi får en levande skärgård. Vi skulle behöva rusta upp vårt lotsväsende, fyrplatserna skulle behöva bemannas igen, sjöfartsverket och tullen skulle behöva få större anslag. Då skulle vi få den bästa övervakningen, som skulle kunna larma militära effektiva styrkor vid sådana här tillfällen. Att använda pengar på detta sätt skulle vara mycket bättre än att försöka satsa på ökning av militärutgifter. Sedan är det klart att man kanske också behöver se över radarsystem och sådant och göra en omfördelning inom försvarskostnaderna på den punkten.

Herr talman! Allan Hernelius anförande finner jag inte någon anledning att bemöta. Jag finner att vi i stor utsträckning har samma syn på de här frågorna. Det ställdes dock en fråga till mig om hur det kunde bli med möjligheterna att stärka försvaret. Allan Hernelius är väl bekant med att frågor som gäller såväl omfattning som innehåll och ram f. n. ligger hos 1978 års försvarskommitté, vilken — som jag i många sammanhang har uttalat — har en alldeles speciell vikt nu när vi har en minoritetsregering i Sverige. Jag föreställer mig att Allan Hernelius liksom jag kommer att fästa den allra största vikt vid vad 1978 års försvarskommitté föreslår i detta avseende. Det är klart att jag som försvarsminister hoppas att det skall bli ett förslag som vi kan enas om här i riksdagen. Vi har ju under mycket lång tid faktiskt lyckats med att i varje fall i de stora dragen nå en enighet när det gäller säkerhetspolitik och totalförsvar. Min förhoppning är givetvis att detta skall vara möjligt även i 1982 års beslut. Det som möjligen kan poängteras är att det naturligtvis är ett allas ansvar Nr 26 som möter oss. Jag har ju tidigare poängterat att vi förväntar oss att hela Fredagen den nationen ställer upp. Det är min förhoppning. 13 november 1981 Oswald Söderqvist talar något om en kärnvapenfri zon och menar att regeringen i den frågan har agerat passivt. Jag kan inte instämma i det. Regeringen har tagit de kontakter som riksdagen har givit regeringen i uppdrag att ta. För min del vill jag betona att speciellt två förutsättningar måste uppfyllas för att en nordisk kärnvapenfri zon skall kunna komma till stånd. Den första förutsättningen är att vår säkerhetspolitik, som syftar till alliansfrihet i fred för neutralitet i krig, inte ifrågasätts i överläggningarna. Den andra förutsättningen är att allt som sker i denna fråga sker i intim samverkan med de övriga nordiska länderna. I övrigt vill jag gärna säga till Oswald Söderqvist att allt som kan göras för att stödja fredstanken bör vi göra, för läget är spänt i dag i världen. Det breder ut sig en misstro som verkligen är oroande. Då måste vi på allt sätt stödja fredstanken. Samtidigt vill jag dock säga att jag för min del anser att den största fredsrörelsen i Sverige är totalförsvaret, inte minst de 700 000 frivilliga som ställer upp och ägnar så mycken tid åt försvaret av vårt land. Sedan talar Oswald Söderqvist om spelet i Karlskrona. Jag vet inte riktigt vad han avser, men jag skulle för min del vilja passa på tillfället att från riksdagens talarstol rikta ett tack till alla dem på den militära sidan som så utmärkt skötte sina värv nere i Karlskrona. Sedan frågar Oswald Söderqvist mig om jag har gett tillstånd till uppvisning — jag förstod inte den frågan — och till pressen att närvara i Karlskrona. Först och främst: All handläggning i den här affären har ju skett inom ramen för överbefälhavarens uppdrag, som regeringen har gett honom, att utreda detta och för regeringen redovisa sin syn på frågan. När det gäller pressen bör det inte vara obekant för Oswald Söderqvist att vi har en fri press i vårt land.

Herr talman! Försvarsministern ber jag att få tacka för tillägget till hans svar. Men jag vill i alla fall vädja till honom, till överbefälhavaren och till försvarskommittén att verkligen ge sig tid till att gå igenom vad som har förevarit både vid tidigare ubåtsincidenter och nu. Se till att allt blir analyserat i minsta detalj och att man drar de slutsatser som behövs för att ge medborgarna, inte bara vid kuster utan i hela landet, ökad trygghet i fråga om vad som förevarit! Det är en vädjan som jag hoppas blir uppfylld. Jag är kanske litet orolig när jag hör att 1978 års försvarskommitté skall ha hand om detta, eftersom den väl är i själatåget för ögonblicket — men den kan naturligtvis få förnyat mandat i denna del om så behövs. Sedan vill jag tillägga att jag är överens med försvarsministern om att en 101 grad av enighet alltid är önskvärd när det gäller en livsfråga som vår försvarsförmåga. Till herr Söderqvist vill jag bara helt kort säga att jag för min del är lika orolig för NATO-kärnvapen som för Warszawapaktens vapen. Det tror jag medborgarna också är. Men jag är litet förvånad över att herr Söderqvist går upp i denna debatt. Diskussionen inom vpk har ju varit minst sagt mångsidig. Jag har här framför mig en artikel av Maj Wechselmann — vid förra valet riksdagsmannakandidat för vpk i Stockholm — som beskyller den ryske ubåtskapten för idioti, som säger att det är klantskallar som han som ställer till bråk och som alltså helt enkelt lägger ansvaret för det inträffade på en enskild kapten, icke på de sovjetiska myndigheterna eller den sovjetiska marinen. Det torde knappast vara överensstämmande med kommunistisk åskådning i övrigt. Efter den uppvisningen i högre luftakrobatik utan skyddsnät torde fru Wechselmanns värde som auktoritet i seriös debatt vara ytterst reducerat. Vi har Arvid Rundberg, känd talare för Sovjetunionen på olika platser i Sverige, som också har dragit sitt strå till stacken. Vi har vår tidigare riksdagskamrat herr Hagel, som försäkrar att han icke på något sätt har varit förvånad över att det var atomvapen med på båten — han hade räknat med det, säger han. Det bygger han väl på ett uttalande från sovjetisk sida att båten var försedd med de erforderliga vapnen. Vi har också herr Werner, som här i denna kammare har gjort många uttalanden på sista tiden. Ett av dem var att ubåtsaffären var en fingervisning om hur man i Moskva ser på vår neutralitetspolitik. Vem ger dessa fingervisningar till Moskva, herr Söderqvist? Svaret ger sig självt.

Herr talman! Jag vänder mig först till försvarsministern. I frågan om en kärnvapenfri zon har vi framfört kritik mot regeringen i åtskilliga fall under hösten och även något tidigare. Vi tycker att man inte tillräckligt har följt upp beslutet i riksdagen från i våras om att driva på detta arbete. Vi skall inte ta upp någon diskussion om det nu, men vår kritik kvarstår, och vi anser att det inte varit ett tillräckligt engagerat agerande från regeringens sida. Jag noterar däremot självfallet som positivt försvarsministerns uttalande om vikten av nedrustning och fredsarbete. Det är ett positivt uttalande. Jag hade naturligtvis inte heller väntat mig någonting annat i den riktningen. Det är viktigt att alla i Sverige sluter upp bakom den här synen på nedrustning och fred. Men jag tycker att det är något absurt att påstå att den militära organisationen är den största fredsrörelsen. Det skulle ju betyda att om ett land vore rustat till tänderna — vare sig det gäller vårt eget eller vilket som helst — så skulle det vara oerhört fredligt. Det tycker jag är litet ologiskt. Sedan till detta med spelet i Karlskrona. Jag tror inte att man kan missuppfatta vad jag menar. Där har de militära cheferna verkligen utnyttjat tillfället. Man har, när man har fört ut pressen till visningar med anledningav Nr 26 ubåten, samtidigt sett till att dra på för fullt. Vi har själva bl.a. i våra TV-apparater och i tidningar sett hur kustjägare har stormat upp ur båtar m.m. Jag tror inte att detta är bra för det svenska försvarets renommé hos det svenska folket. Jag tror inte heller att sådana jippon går hem. Därför Om utländska tycker jag att regeringen skulle ha lagt litet kapson på den militära yran i Karlskrona. Självfallet skall det vara en effektiv och god bevakning, men inga överslag i något slags manövereller passa-på-anda. Det var vad jag menade. Till Allan Hernelius: Det är självfallet naturligt för mig att gå upp i den här debatten — alldeles självklart —, eftersom jag sysslar med frågor av det här slaget och de intresserar mig. Det var ju bra, herr Hernelius, att det äntligen kröp fram att det också finns kritik mot NATO. Men om jag inte hade gått upp här och påpekat det, hade det kanske inte krupit fram. Där har vi enögdheten på den moderata sidan i dess prydno. Allan Hernelius talar om vpk. Visst, det finns vpk:are av olika slag som gör uttalanden. Det är fritt fram för debatt i vårt parti. Det är mycket högt till taket. Alla får säga vad de vill — det är deras sak. Ett annat misstag som görs här är att Allan Hernelius drar in Rolf Hagel i sammanhanget. Allan Hernelius vet mycket väl att vi har haft en strid i vårt parti och att de som tillhör hans falang har lämnat partiet. Vi tar inget ansvar för vad de säger eller tycker. Detta om detta.

Herr talman! Jag upprepar det som jag sade tidigare, Oswald Söderqvist, nämligen att regeringen verkligen har gjort vad den kunnat i fråga om en nordisk kärnvapenfri zon. Jag tillbakavisar anklagelserna om att regeringen här skulle ha varit passiv. Nedrustningsoch fredsarbetet är väldigt viktigt, Oswald Söderqvist. Men det är klart att det också är viktigt att vi när vi arbetar för dessa stora frågor så att säga vänder oss åt båda sidorna och inte bara åt den ena — som det har funnits en viss tendens inom vissa partier att göra. Det är dock så att vi f. n. har en balans som har bevarat freden i ett antal år — visserligen på en skör tråd, men dock. Skulle man lyckas med att i det öppna samhället sprida misstro mot möjligheten till försvar, skulle balansen naturligtvis rubbas. Vad vi måste arbeta för, Oswald Söderqvist, det är en nedrustning på båda sidorna med en bibehållen balans. Det är utomordentligt viktigt att vi har detta som målsättning i vårt fortsatta arbete.
Herr talman! Jag vill till Oswald Söderqvist bara säga att det när det gäller den svenska nedrustningsdelegationen i Gendve-i vilken jag under många år haft tillfälle att medverka, under Alva Myrdal och Inga Thorsson — har varit självklart att vår kritik gäller alla kärnvapen och att våra förslag har riktat sig mot alla kärnvapenbärare och alla stater med kärnvapen. Det gladde mig att höra herr Söderqvist säga att vissa uttalanden från 103 partivänner var besvärande. Han sade också att det är högt till taket i det svenska kommunistpartiet. Ja, vi har en känsla av att det kanske inte är så helt med det. Det är ju inte så länge sedan det om kommunistpartiet sades att det liksom många andra varelser på viss nivå förökade sig genom delning.
Herr talman! Jag instämmer gärna i försvarsministerns uttalande — det är väldigt stor överensstämmelse i åsikter — om att nedrustningsarbetet, fredsarbetet, självfallet skall riktas mot alla upprustningstendenser och framför allt naturligtvis mot stormaktsblocken. Det måste vara en självklar linje för vårt arbete i de här frågorna, och där finns det alltså inga skilda uppfattningar i sak. Slutligen till Allan Hernelius: Det vore ju bra om Allan Hernelius inte bara i Gen&ve och i internationella sammanhang utan också i Sveriges riksdag, när det nu ges tillfälle till det, gick upp och spontant kritiserade även NATO någon gång. I övrigt har jag inga kommentarer till Allan Hernelius anförande.
Herr talman! Det har jag verkligen gjort i min publicistiska verksamhet och i riksdagen. Det är bara att läsa och höra.
Det faktum att främmande ubåtar kunnat ta sig in på svenskt vatten och nå långt ini ett av våra viktigaste marina skyddsområden utan att upptäckas har väckt stor oro hos svenska folket. Anser försvarministern att vår beredskap mot otillbörligt kränkande av svenskt territorium och därmed också ett utforskande av våra försvarsanläggningar är tillräckligt god?
Herr talman! Rune Ångström har mot bakgrund av den sovjetiska ubåtens intrång i Karlskrona skärgård frågat mig om vår beredskap mot otillbörligt kränkande av svenskt territorium och därmed också mot ett utforskande av våra försvarsanläggningar är tillräckligt god. Låt mig först konstatera att den inträffade kränkningen är utomordentligt allvarlig. Regeringen har också mycket skarpt protesterat mot det inträffade hos den sovjetiska regeringen. Kränkning av svenskt territorium inträffar då främmande militär personal, örlogsfartyg eller militära flygplan tränger in på svenskt territorium i strid mot våra tillträdesbestämmelser. Det är viktigt att kränkningar upptäcks och Nr 26 beivras. Fredagen den Övervakningen av våra gränsområden, vårt luftrum, våra kustområden 13 november 1981 och närliggande havsområden bedrivs på olika sätt. Försvarsmakten övervakar dessa områden främst genom radarspaning samt genom särskilt avdelade insatsberedda beredskapstroppar, fartyg, helikoptrar och flygplan. Tullverkets kustbevakning, polisen, sjöfartsverket och luftfartsverket deltar med delar av sina resurser i övervakningen. Även den bofasta befolkningen lämnar värdefulla bidrag till övervakningen genom att vidarebefordra observationer till ansvariga myndigheter. Runt viktigare försvarsanläggningar finns s.k. skyddsområden till vilka utlänningar i princip ej har tillträde. Tillsynen av att obehörigt tillträde ej sker ligger i första hand på polisen. Försvaret ansvarar för den direkta bevakningen och tillsynen av själva försvarsanläggningarna. Det pågår en omfattande övningsoch underrättelseverksamhet i vårt närområde. Det är inte ovanligt att fftämmande fartyg och flygplan uppträder så att de riskerar bryta mot våra tillträdesbestämmelser. Svenska insatser med militära beredskapsförband till sjöss och i luften sker så gott som dagligen. Vårt försvar utformas för att motstå olika typer av angrepp. Kränkningar av vårt territorium i fred och under neutralitet är en av flera situationer som påverkar försvarets utformning. Försvarets huvuduppgift är att vara fredsbevarande. Denna uppgift löses främst genom att vårt försvar har en sådan styrka att det avhåller från militära angrepp. I avvägningen mellan olika beredskapsformer satsar vi i fred främst på att inom det militära försvaret utbilda krigsförband och anskaffa materiel för vår krigsorganisation. Denna inriktning är också fastslagen av 1978 års försvarskommitté och bör alltjämt gälla. Vår verksamhet i fred måste samtidigt bedrivas så, att vi kan upptäcka och avvisa kränkningar av vårt territorium. Den tekniska och militärstrategiska utvecklingen har under senare år lett till en ökad sannolikhet för överraskande inledda angrepp. Med anledning härav har överbefälhavaren beordrat en successiv förstärkning av både vår insatsberedskap och vår mobiliseringsberedskap. Effekterna av denna ökade satsning kommer dock att ge påtagligt resultat först om några år. I fredstid har vi varit tvungna att kraftsamla försvarets övervakningsresurser till vissa prioriterade områden. Radarspaning är här den viktigaste komponenten i övervakningskedjan. Marina basområden där vi har viktiga försvarsanläggningar samt områden som bedöms som särskilt intressanta för en angripare vid en snabbt upptrappad konflikt hör till dessa prioriterade områden, varav Karlskrona skärgård är ett. I dessa områden sker övervakning med radar kontinuerligt. Vi måste dock konstatera att våra resurser i fredstid inte räcker till för en önskvärd effektiv övervakning. Det enda marina område där vi f.n. upprätthåller heltäckande beredskap är Öresund. 105 Den i Karlskrona skärgård inträffade händelsen visar att det trots våra ansträngningar finns brister i vår övervakning och kontroll. Det förekommer en relativt omfattande fartygstrafik i det här aktuella området. Vår radarspaning upptäcker mål på havsytan, men ger många gånger dåligt underlag för identifiering av de mål som upptäcks. Vi har inte möjligheter i fred att ständigt hålla sådana resurser i beredskap att alla mål kan identifieras. Endast kontroller stickprovsvis genomförs. Ett särskilt problem utgör ubåtar i undervattensläge, som ju inte kan upptäckas av radar. Härför fordras särskilda övervakningssystem, såsom hydrofonutrustade fartyg och helikoptrar samt förankrade hydrofonanläggningar. Vi har hittills huvudsakligen fått inrikta oss på att spana efter ubåtar i undervattensläge först efter det att vi fått indikationer på att ubåtar uppträder inom vårt sjöterritorium. I det nu aktuella fallet har ubåten varit i undervattensläge under i varje fall en del av sin väg på svenskt vatten och undgick då vår radarbevakning. Att skydda sig mot intrång av ubåtar i undervattensläge fordrar mycket stora insatser, särskilt som vårt territorialhav har en sådan bottentopografi samt temperaturoch saltskikt att spaning efter ubåtar starkt försvåras. Den inträffade kränkningen bekräftar tidigare erfarenheter att främmande makter visar stort intresse för vårt sjöterritorium och våra försvarsanläggningar i kustzonen. En förbättring av våra system för havsövervakning är därför angelägen. Vidare bör enligt min mening ett bättre samutnyttjande ske av militära och civila resurser för övervakning av sjöterritoriet. Enligt de nuvarande planerna för det militära försvarets utveckling kommer åtgärder att vidtas som förbättrar vår förmåga att upptäcka och avvisa kränkningar av vårt sjöterritorium. Låt migi detta sammanhang också erinra om att regeringen nyligen har beviljat medel för anskaffning av nya kustspaningsradarstationer, för en viss modernisering av våra ubåtsjaktshelikoptrar, för inköp av presentationsutrustning till patrullbåtarnas hydrofoner samt för anskaffning av vissa vapen att användas vid incidentuppdrag. Det pågår även en översyn av våra instruktioner för försvarsmaktens uppträdande vid hävdande av vårt territorium. Jag avser också låta se över bestämmelserna om tillträdesskydd m.m. Jag vill i sammanhanget erinra om att jag i mitt svar på Olle Aulins fråga i går hänvisade till att överbefälhavaren i programplanen 1982-87 bl.a. har föreslagit en ökad rustningsgrad när det gäller marina förband, prov med hydrofonanläggningar för robotbåtar samt en ubyggnad av sjöbevakningscentralerna. Med anledning av de senaste årens allvarliga ubåtskränkningar utreder överbefälhavaren vilka åtgärder som bör vidtas för att ytterligare höja beredskapen mot kränkningar av svenskt sjöterritorium. Jag anser att det härvid bör övervägas. om det finns anledning att tidigarelägga vissa av de planerade åtgärderna.

Nr 26 Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Fredagen den Min interpellation sammanfaller ju delvis med vad som behandlats i den 13 november 1981 föregående debatten. Interpellationen föranleddes direkt av det s.k. ubåtsintermezzot, som fått en särskild dimension, eftersom ubåten gått in på militärt skyddsområde, ett område som är att betrakta som strategiskt mycket viktigt med tanke på de försvarsanläggningar som finns där. Vetskapen om att den sovjetiska ubåten var utrustad med kärnvapen har naturligtvis inte gjort kränkningen mindre allvarlig. Sverige har satsat på ett relativt starkt försvar för att vi skall kunna värna om vårt oberoende och kunna hävda vår neutralitet i händelse av en militärkonflikt i Sveriges närområde. Det är den försvarspolitiska linjen. Den ligger också helt i linje med den säkerhetspolitik som Sverige bedriver, där Sverige i sina strävanden till nedrustning har varit mycket aktivt. Sverige har inte anslutit sig till någon speciell politisk gruppering av stater. Sverige står också fritt från olika militära pakter. Vår militära beredskap, i kombination med vår fristående ställning, har kostat och kostar mycket pengar för det svenska folkhushållet. Om vår säkerhetsoch försvarspolitik har det i stort rått politisk enighet — jag undantar då i den här bedömningen vänsterpartiet kommunisterna, som har intagit en särställning bland de politiska partierna i riksdagen. Ryggraden i det svenska försvaret är den allmänna värnplikten, ett demokratiskt system som bygger på en hög motivation hos den enskilde värnpliktige, så att han känner att han har någonting värdefullt att försvara och att de medel som han har till sitt försvar också är verksamma. Gemensamt för oss alla — politiker, andra medborgare och värnpliktiga — är att vi ställer krav på försvaret, på att den militära satsningen är effektiv och att vi får optimal säkerhet för pengarna. Den värnpliktige som står vid värnet skall kunna känna att oddsen är rimliga — att han har en chans där han står i sin uppgift. I sitt svar på min interpellation analyserar försvarsministern vårt beredskapsläge då det gäller övervakningen av vårt territorium. Försvarsministern nämner också svårigheterna att upptäcka ubåtar i undervattensläge. Där är det speciellt besvärliga förhållanden i Östersjön. Under de senaste fem åren har vidare en ökad aktivitet kunnat konstateras då det gäller intresset för vårt lands invasionsskydd, det skydd som vi så att säga har prioriterat i vår militära satsning. Jag erinrar om jakten på en främmande ubåt som befann sig långt inne på svenskt territorium för ett år sedan, en kränkning som har påtagliga likheter med den nyss timade. Detta är händelser som har fått större publicitet, men det är klart — och det framgår även av försvarsministerns svar — att det också i övrigt har förekommit upprepade kränkningar, främst genom ubåtar, där den svenska försvarsmakten har satts i beredskap för att upptäcka och avvisa inkräktarna. Vad som är oroande och som visar att dessa kränkningar har en klar målinriktning är den ökade aktiviteten i samband med att vi i Sverige prövar 107 nya vapen och nya materiel och har större övningar. Detta gör att kravet på att vi skall skärpa vår beredskap mot den här typen av kränkningar får ännu större aktualitet. Vi har alltså i den svenska försvarsinriktningen mycket klart prioriterat invasionsförsvaret. Jag vill t.o.m. påstå att vi har eftersatt det övervakningsförsvar som bör vara en viktig kombination till detta invasionsförsvar. Jag vill fråga försvarsministern om han vill ta initiativet till en omprövning mellan dessa båda inriktningar, så att vi får en kombination av stärkt invasionsförsvar och ökad beredskap för övervakning. Det är i alla fall så, att vårt invasionsförsvar inte kan uppnå den effektivitet som vi skulle önska, om vi inte också kan skydda vårt lands territorium mot intrång av den typ som skedde i Karlskrona. Det är självklart att det också är viktigt för försvarsviljan att vi gör denna typ av satsningar.

Det är mycket bra att så har skett. Men samtidigt har allmänheten satt stora frågetecken inför det faktum att en främmande ubåt under många timmar kunde stå på grund långt inne i det svenska skyddsområdet utan att upptäckas.

Vi hade under andra världskriget en kampanj som hette ”En svensk tiger”. Det betydde att vi skulle vara försiktiga med yttranden, om vi kände till någonting om vårt försvar. Jag tror att det finns skäl att vi startar en kampanj för att göra människorna observanta på intrång, kränkningar av den svenska neutraliteten och utspaningar av våra viktiga militära områden. En sådan beredskap, med allmänheten som en hjälpande detektiv, skulle vara mycket viktig. I det aktuella fallet kunde nog ubåten ha upptäckts snabbare, om de civila människor som observerade ljudet från denna hade rapporterat detta till de militära myndigheterna. Jag har här talat om värdet av att vi också aktiverar allmänheten. Jag vill nu avsluta med att säga att det är av mycket stor betydelse för försvarsviljan att vi kan freda oss mot att ffrämmande krigsmakter ostraffat kan komma in på vårt territorium, utspana våra militära mål, pröva våra spaningsresurser och eventuellt. genom minutläggning och olika dolda styrsystem. förbereda en invasion av svenskt territorium. Det är viktigt att vi har en militär beredskap — och en civil sådan — som gör det mycket svårt för främmande krigsmakter att utföra denna typ av verksamhet. Slutligen skall jag säga några ord om nedrustningsarbetet. Det nämndes i den tidigare interpellationsdebatten, och jag vill här bara notera att intermezzot med den sovjetiska ubåten naturligtvis har påverkat nedrust ningsarbetet på ett mycket negativt och nedslående sätt. Bara det förhållan Nr 26 det att en ubåt av s.k. whiskytyp — en gammal ubåt från 1950-talet — är Fredagen den utrustad med kärnvapen visar hur stor spridningen av kärnvapen verkligen 13 november 1981 har blivit, hur långt ner i de olika krigsmakterna som denna spridning kvantitativt har kommit. Även det konstaterandet gör att det finns all

Herr talman! Först vill jag säga att det inte var min mening att på något sätt trampa in på Rune Ångströms interpellation i mitt tidigare inlägg. Men jag vill använda detta tillfälle till att ytterligare utveckla det jag då var inne på. Rune Ångström talar om vpk:s linje i försvarsfrågan, och det är mycket intressant att belysa detta. Vad vi nämligen har talat mycket om under 1970-talet och som mer och mer har visat sig vara sant, det är att det som vi kallar ”det sårbara samhället” har blivit ett allt större hot mot Sveriges säkerhetspolitiska och försvarspolitiska läge. Det svenska samhället har förändrats så fundamentalt under efterkrigstiden, särskilt från 1950-talet och framåt, att de bedömningar och erfarenheter vi har från beredskapstiden, som man gärna talar om, inte längre är relevanta. Det gör naturligtvis att vi riktar vår kritik mot den svenska försvarsdebatten som den förs av övriga partier, där man talar om försvaret och försvarskostnaderna. Men det är egentligen inte det man diskuterar, utan det är militärorganisationen och de militära kostnaderna. Om vi skall ge totalförsvarsbegreppet, som jag tycker är bra, ett reellt innehåll måste vi se ordentligt på detta. Det är ju helt meningslöst att tala om en förstärkning av det svenska försvaret, om man bara ger den militära organisationen ytterligare några miljoner eller miljarder, som jag sade tidigare. Denna organisation kan inte bäras upp av ett samhälle som brakar ihop, om livsmedelsförsörjningen, energiförsörjningen eller transportväsendet inte fungerar — detta gäller på det ekonomiska försvarets område — eller om befolkningsskyddet, civilförsvaret, är helt otillräckligt, vilket det är i dag. Hur tror man då att en stor militär organisation, visserligen tekniskt välutrustad och bra skött — jag har inga anmärkningar mot det — skall kunna fungera om samhället inte står pall? Det är detta som är det viktiga i vpk:s linje, och det vill jag säga till Rune Ångström, som här vill framhäva att vpk skulle vara mot ett svenskt försvar. Vi är för ett starkt svenskt totalförsvar. Men vi anser — och det som har hänt de senaste åren visar det — att det inte hjälper att satsa ytterligare miljoner på den militära organisationen, utan vi måste stärka det civila samhället. Det säger ju också Rune Ångström längre fram i sitt anförande. Detta är alltså viktigt. Jag vill återvända till detta med övervakningen, som jag var inne på tidigare. Det är helt klart att marinen i det svenska militära försvaret har fått stryka på foten framför allt för flyget under de senaste åren. Man har fått för litet pengar, och de pengar man har fått har kanske inte använts på rätt sätt. 109 Det måste alltså bli en bättre övervakning. Men en militär övervakning kan inte ersätta allmänhetens övervakning, och det var också Rune Ångström inne på. Det är bra om man skaffar bättre radarutrustning till våra skärgårdar. Men det hjälper inte — man kan inte sätta ut sådan överallt. Man måste göra omfördelningar inom den militära organisationen, och även inom marinen, på ett annat sätt än man gör i dag. Framför allt måste man göra omfördelningar från det militära försvaret och den militära organisationen till det civila samhället, som jag tidigare sade. Det finns kvar sex bemannade fyrplatser på ostkusten, enligt en uppgift som jag har fått — jag är inte säker på att siffran är exakt. Det finns alltså mycket få bemannade fyrplatser i dag jämfört med för några år sedan. Det är en mycket olycklig utveckling. Vi skulle alltså behöva öka anslagen — kalla det gärna försvarsanslag — till dessa civila delar av totalförsvaret. Det är ju också symtomatiskt, vilket har framhållits flera gånger, att den ryska ubåten faktiskt upptäcktes, i detta militära område, av en fiskare. Det är civilbefolkningen, det är de som jobbar i skärgårdarna som känner till ett område bäst. Det är de som först ser om det inträffar någonting där som är okänt och oväntat, för de vet hur det skall se ut i området. Därför är det viktigt att de får ökade resurser. Inom marinen skall man se till att man för över resurserna till sådana angelägna bevakningsuppdrag, så att man kan sätta in bevakning på larm från civilbefolkningen, efter larm på grund av eventuella radarutslag och andra sådana saker. Det betyder inte att de militära kostnaderna skall öka. Vi har ett stort, dyrbart och förvuxet flygvapen, som ger allt mindre valuta för pengarna. Nu skall man så småningom skaffa 200 JAS-flygplan för en kostnad som kanske kommer att uppgå till 50 miljarder eller mera. Man talar om att det skall förbättra Sveriges säkerhetspolitiska och försvarspolitiska läge. Detta är ju myter. Spola JAS-projektet och lägg i stället pengarna på totalförsvaret i övrigt! Då får vi en bättre bevakning, en bättre kontroll både av våra skärgårdar och av våra gränser. Det blir dessutom billigare och mera effektivt för samhället. Samhället blir uthålligare, och motståndskraften ökar. Då skapar vi ett avskräckande system, vilket vi däremot inte gör med 200 nya JAS-flygplan.

Herr talman! Jag har i mitt tidigare anförande framhållit att vi behöver ett bättre övervakningssystem, och jag har också sagt att möjligheterna att tidigarelägga de åtgärder som kan vidtas bör undersökas. Detta innebär emellertid inte att vi på något sätt skall stanna inför tanken, att vi är väldigt dåliga på att övervaka. Jag vill påpeka att det svenska försvaret ändå gör otroligt många insatser just i det här avseendet. Svenska insatser med militära beredskapsförband sker så gott som dagligen. Jag kan som exempel nämna att antalet beredskapsuppdrag under år 1980 med fartyg uppgick till 238 och med beredskapshelikoptrar eller andra helikoptrar till 123. Jaktflygplan — som Oswald Söderqvist var inne på och som han ansåg att vi inte behövde — utförde 421 uppdrag, och spaningsflygplan sattes in 163 gånger. Beredskapstroppar från främst armén gjorde 59 insatser, varav 37 Nr 26 var bevakningsuppdrag, medan övriga i huvudsak innebar räddningsuppgifter m.m. i samarbete med polis och tull. Rune Ångström tog upp det faktum att vi enligt 1977 års försvarsbeslut har prioriterat den långsiktiga beredskapen inom det militära försvaret och att planeringsinriktningen också innebär att vi främst skall koncentrera oss på invasionsförsvar som försvarsmaktens viktigaste uppgift. Resurser för att kunna avvisa kränkningar skall enligt denna syn tillgodoses utgående från invasionsförsvarets behov. Den försvarskommitté som nu arbetar har avgivit ett betänkande betitlat Säkerhetspolitiken och totalförsvaret, där den lämnat förslag om totalförsvarets uppgifter och inriktningen av de olika totalförsvarsgrenarna. Det betänkandet har sedan enligt regeringens anvisningar legat till grund för den programplan för det militära försvaret som överbefälhavaren nyligen har överlämnat. När försvarskommittén inom kort har färdigställt sitt slutbetänkande om totalförsvarets utveckling efter år 1982 finns det ett allsidigt underlag för att samlat ta ställning till mål, inriktning och resurser för totalförsvaret samt till avvägningen mellan totalförsvarsgrenarna och de olika funktionerna inom dessa. Jag kommer därför fram till att eventuella beslut om mer genomgripande åtgärder för ändringar bör anstå till dess. Samtidigt kan vi konstatera att försvarskommittén tidigare har pekat på att verksamheten i fred inom det militära försvaret främst skall inriktas på utbildning, materielanskaffning, planläggning m.m. för att förbereda krigsorganisationen men att utbildningen dock, enligt vad kommittén ansett, skall bedrivas så, att resurser kan avdelas för att upptäcka och beivra kränkning av svenskt territorium. Rune Ångström kom också in på att vi skulle behöva något av en folkkampanj för vaksamhet vid våra kuster och i våra skärgårdar. Det är möjligt att det skulle behövas. Alla tankar och uppslag som här framförts tycker jag att vi skall pröva. Men samtidigt tror jag mig kunna konstatera, eftersom jag är uppväxt i en sådan bygd, att just bland skärgårdsoch kustbefolkningen finns det en stark känsla för landet, för dess värn och för att iaktta vaksamhet.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det kompletterande tillägget till det första svaret. Jag tycker att det andas en positiv inställning till att vi får en viss omfördelning från den alltför ensidiga satsningen på ett invasionsskydd till ett övervakningsskydd. Beträffande flyget kan man säga att vi har en relativt sett god beredskap. Det gör väl också att kränkningar med främmande flyg visserligen förekommer men inte får samma allvarliga karaktär som de kränkningar som sker sjövägen och då främst genom ubåtar. Det har skett en nedrustning av den svenska marinen, som jag tror har varit alltför ”modeinriktad”, om jag får använda det uttrycket. Det har drabbat ill speciellt våra möjligheter att ha ett sjöfartsskydd som just riktar sig mot övervakningen. Då det gäller övervakningen av havsytan finns det fortfarande en del resurser. Vi har bl.a. spaningsflyg och radar. Vi har tio tunga helikoptrar som marinen disponerar. Sex av dessa är utrustade för just den typ av ubåtsspaning som vi talar om i den här interpellationsdebatten. De andra fyra helikoptrarna skall, enligt vad jag vet, också få den typen av utrustning för ubåtsjakt. Det är att hälsa med tillfredsställelse. Den svenska marinen har alltså genom 1972 års försvarsbeslut uttryckligen fått invasionsskyddet som en så dominerande uppgift att man inte haft resurser för andra ändamål. Man kan säga att skyddet för sjöfart har minskat starkt och i vissa fall helt utgått. Det gäller, herr försvarsminister, inte minst övervakningen av sjöfarten till Gotland, som också under skärpta förhållanden är otillräcklig. Om vi tittar på andra länders mariner så finner vi att läget där är annorlunda. Praktiskt taget alla Europas kuststater utom Sverige har fregatter och korvetter, alltså fartyg av storlekar som lämpar sig för ubåtsjakt. Det är den typen av fartyg som har nybyggts under senare år. De finns också med i dessa mariners planer. Jag kan alltså sammanfatta det hela på det sättet, att den svenska linjen att helt avstå från den typen av fartyg i det närmaste är unik, trots att vi har så långa kuster och trots att våra omgivande havsområden bevisligen rymmer åtskilligt med ubåtar. Jag skall också med spänning avvakta det resultat som försvarskommittén kommer med, och jag hoppas att det finns förslag där, som kommer till politiskt avgörande och som gör att fördelningen mellan invasionsskydd och övervakningsskydd får rimligare proportioner än vad det har f. n. Sedan till Oswald Söderqvist: Jag tycker att talet om det totala försvaret är i högsta grad vilseledande. Oswald Söderqvist säger att vi skall vara starkt rustade då det gäller att klara det ekonomiska försvaret, den civila beredskapen och sjukvården i händelse av skärpt beredskap eller krig. Ja, det är självklart att samhället i sin helhet måste stå starkt rustat. I det sammanhanget har vi hela den politiska beslutsapparaten i vår hand, och vi har en stark strävan att göra Sverige ekonomiskt och beredskapsmässigt så starkt som möjligt. Men sedan säger Oswald Söderqvist att vi skall omfördela resurserna, ta bort resurser från det militära försvaret och lägga dem på den här typen av beredskap. De uppfattningarna rimmar rätt dåligt med varandra. Har vi verkligen en stark försvarsvilja skall vi också se till att det fina samhälle som vi tillsammans har rustat upp också går att försvara mot angripare. Att det finns planer på sådana angrepp visar inte minst det ubåtsintermezzo som nyss har timat. Men jag har aldrig hört att vpk i något sammanhang ställt upp för större satsningar då det gäller det frivilliga försvaret, som är byggt på ideell grund.

Herr talman! Jag skulle först vilja säga till försvarsministern att jag aldrig har sagt att vi inte skall ha ett flygvapen i viss utsträckning. Vi bör ha några plan för att utföra spaning, avvärja gränskränkningar o. d. Men vi skall inte satsa en massa miljarder på att bygga ett JAS-flygplan, lika litet som vi borde ha satsat en massa miljarder under årens lopp på att bygga Viggar. De pengarna hade kunnat användas mycket bättre till att stärka det svenska totalförsvaret. Vi bör ha ett mindre flygvapen, som Österrike, Schweiz eller andra jämförbara stater har. Men vi skall inte ha en stor och dyrbar flygplansindustrii Sverige. Det vore mycket bättre att satsa pengarna på att bygga ut vår civila industri. Det finns — som jag påpekat många gånger förut i denna kammare — undersökningar från FN, från USA och senast från finska LO som tydligt och klart visar att alla satsningar på civil industri ger mycket större effekt i samhället i övrigt än satsningar på militär industri. Därför skall vi undvika att satsa på militär industri, om det inte är nödvändigt. Vi kan köpa det fåtal plan som anses nödvändiga för att upprätthålla spaning och bevakning. Men de kommer aldrig att spela någon större roll för att verka avskräckande, för vi kan aldrig ersätta dem och vi har ingen underhållsmöjlighet. Det produceras 20 Viggar per år i Linköping, tror jag. Men hur stora är förlusterna i ett modernt luftkrig? Jo, kanske 30, 40 eller 50 plan i veckan. Det tar alltså inte så lång tid förrän våra stolta Viggar och eventuella JAS-ar ligger som skrot, och vad skall vi sedan försvara oss med? Sedan skulle jag vilja ta upp frågan om totalförsvaret. Rune Ångström talar som om det verkligen skulle finnas ett totalförsvar och en beredskap. Sanningen är ju att det råder katastrof inom det svenska totalförsvaret. Tala med folk på överstyrelsen för ekonomiskt försvar och hör efter vad de säger! Jag har arbetat inom det svenska totalförsvaret i hela mitt liv. Jag har varit 24 år i armén, jag har arbetat i stabstjänst och i underhållstjänst, och nu arbetar jag inom civilförsvar och ekonomiskt försvar på länsstyrelsen i Uppsala. Jag måste säga att det Rune Ångström säger faktiskt vittnar om mycket stor och djup okunnighet. Hur mycket pengar får det ekonomiska försvaret? Det här budgetåret knappt en miljard. Vill Rune Ångström gå upp i talarstolen och på fullt allvar säga att detta på något sätt skulle garantera folkförsörjningen eller försörjningen av viktiga förnödenheter i Sverige? Det skulle inte räcka ens i kris, ännu mycket mindre i krig. Det ekonomiska försvaret får 800 milj.kr., civilförsvaret får ungefär 400 milj. Det militära försvaret får över 17 miljarder, det är på väg upp mot ännu högre siffror. Detta är horribelt och inte ett balanserat totalförsvar. Det är en koloss på lerfötter, som kommer att rasa ihop med ett brak den gång den utsätts för verkliga påfrestningar och vi kommer in i verkligheten från de idealistiska förhållanden som Rune Ångström talar om.

Herr talman! Såvitt jag förstår är Rune Ångström och jag i stort sett överens vår syn på de frågor vi här diskuterar. Jag har bara en synpunkt, och det gäller marinen. Jag tror att vi är på rätt väg med den nuvarande inriktningen. Enligt min mening är det riktigt med tanke på hur vår havsyta och vår skärgård är beskaffad att vi skaffar oss båtar — vilket vi gör nu — som har stor rörlighet men ändå bibehållen eldkraft. Jag vill också säga att det finns en medvetenhet om att vi måste öka våra bevakningsresurser. De beställningar som lagts ut så sent som under våren visar ändå att den nuvarande regeringen har detta klart för sig. Vi har lagt ut beställningar, men det är klart att det tar tid. Ändå kan vi se fram emot att få en bättre beredskap även när det gäller marinen. Vi skall naturligtvis inte, Oswald Söderqvist, ha någon JAS-debatt i dag. Den har vi att se fram emot så småningom när allt underlag och alla förslag ligger på bordet. Jag tycker att Oswald Söderqvists anförande andas en väldigt stor pessimism när det gäller möjligheten att kunna använda flygplanet som försvarsmedel. Vi skall ändå komma ihåg att vårt land har en yta motsvarande den sammanlagda storleken av Västtyskland, Holland, Österrike, Schweiz och Belgien — eftersom Oswald Söderqvist gjorde en jämförelse, jag tror det var med Österrike. Det är alltså en stor yta, som gör att det behövs rörlighet i vårt försvarssystem. Därmed menar jag för min del att flygvapnet har sin givna plats i det svenska försvaret. När det gäller det sårbara samhället måste jag säga att det finns ett parti i Sverige som ständigt har påpekat riskerna med den ökade sårbarheten till följd av befolkningsomflyttningarna och koncentrationen i samhället. Jag instämmer med Oswald Söderqvist i att vi har fått en ökad sårbarhet. Jag vill dock samtidigt säga att vi under senare år i viss utsträckning har lyckats vända utvecklingen. Min förhoppning är i varje fall att vi skall kunna gå vidare på den vägen.

Herr talman! Oswald Söderqvist sade i sitt inlägg här att vi skulle ha ”några flygplan”. Jag tycker att det sammanfattar i ett nötskal den typ av försvarsdebatt som vpk för. Vad skulle de flygplanen vara till för? Skulle de sköta någon typ av övervakning av det svenska territoriet? Skulle de avvärja en invasion mot svenskt territorium? Vad skulle uppgiften för dessa ”några flygplan” vara? Det kunde också vara intressant att få veta var vi skulle köpa dessa flygplan. Oswald Söderqvist kanske har adressen. Skall vi köpa några utrangerade MIG-plan, som i fråga om prestanda ligger på 1940 till 1950-talsnivå? Eller skall vi köpa gamla flygplan från NATO-länderna, som de länderna har utrangerat? Vi bryter väl enligt Oswald Söderqvists uppfattning mot vår neutralitet, om vi går ut och köper några moderna USA eller NATO-tillverkade flygplan. Frågetecknet kvarstår fortfarande. Vad skall vi använda ”några flygplan” till? Det skulle väl i högsta grad bli bortkastade pengar, om vi skulle ha den typen av flygvapen. Nr 26 Totalförsvaret har brister, Oswald Söderqvist, det vill jag inte bestrida. Men jag vill inte gå med på att vi har det katastrofläge som Oswald Söderqvist beskriver. Vi syftar till att ha en viss uthållighet på alla de områden som utsätts för påfrestningar i händelse av ett krigstillstånd. Undan för undan försöker vi bygga upp den apparaten. För att klara våra militära insatser som blir nödvändiga i händelse av ett anfall — det är ju hela tiden fråga om ett anfall mot Sverige — behöver vi också ha en militär krigsmakt. Hur den militära krigsmakten skall vara utrustad och hur stor del av det svenska folkhushållets resurser som den skall disponera har de politiska partierna i riksdagenistort sett varit ense om. När det gäller de satsningarna är det bara i fråga om nyanser som man har haft skilda uppfattningar. Men i den debatten — det påpekar jag än en gång — har vpk stått vid sidan om och intagit en särställning. Det tycker jag att denna debatt klart har fastslagit ännu en gång.

Herr talman! Nej, jag är inte pessimistisk — det vill jag säga till försvarsministern. Jag tror att Sverige har mycket goda möjligheter att bygga upp ett väldigt bra nationellt försvar — och ett nationellt totalförsvar. Det är det viktigaste för mig och mitt parti. Jag skulle vilja återknyta till det som Rune Ångström sade sist i sitt inlägg. Vi har haft denna inställning under mycket lång tid. Verkligheten och den utveckling som pågår har visat att det är vi som har rätt. Det är inte jag som beskriver det svenska samhällets beredskapssituation som en katastrof, utan det är de som har ansvaret för folkförsörjningen som säger att läget är katastrofalt. Det får man ju inte klart för sig, om maninte tar tillsig och drar några slutsatser av de rapporter och de uppgifter som kommer från t.ex. jordbruksnämnden och från hela det stora nätverk av organisationer som verkligen känner till hur läget är för folkförsörjningen utan fortfarande bara nostalgiskt talar om beredskapstiden och 1940-talet och om att vi måste ha en stark militär organisation. Vad skall den vila på? Det är det som är det viktiga, Rune Ångström. Man kan inte bara skylla ifrån sig och säga att vi håller på att bygga upp och stärka vårt totalförsvar. Det gör vi ju inte. Det ekonomiska försvaret får ju så oerhört litet pengar att det inte ens klarar av att hålla i gång den beredskap som det skall ha enligt nuvarande organisation. Det är det som är det katastrofala. Och likadant är det på civilförsvarssidan. Jag vill inte säga mer om detta. Det är så uppenbart att det är på det sättet. Man måste ta till sig dessa fakta. Gör man inte det, kommer man heller aldrig att kunna föra en försvarsdebatt. Det är det som det handlar om. Vi skall inte ha någon JAS-debatt nu, sade försvarsministern, och det tycker inte jag heller. Jag frågar bara än en gång: Om vi lägger ut pengar på att hålla 500 eller 600 plan — såvida vi lyckas med detta — stridsberedda, hur länge har vi dem kvar i händelse av att vi dras in i ett konventionellt krig? Hur skall vi täcka förlusterna? Hur skall vi ersätta de plan som skjuts ned? Efter en vecka har vi 115 kanske 300 eller 350 plan kvar. Efter 14 dagar har vi kanske inte längre några flygklara plan kvar. Till vilken nytta har då alla de miljarder som lagts ned på planen varit? Vad är invasionsförsvar, vad är avskräckande? Är det avskräckande att vi har 500 flygplan som man vet väldigt lätt kan elimineras? Det är ju där problemet ligger, och diskussionen på den punkten måste föras på ett mera bestämt och allvarligt sätt än vad som hittills varit fallet.
Herr talman! Jag vill bara, för att runda av denna debatt, påpeka att samtliga de stora frågor som vi har diskuterat under senare delen av debatten, och som gäller de olika försvarsgrenarna och även totalförsvaret som helhet, f. n. behandlas av 1978 års försvarskommitté. Vi kommer inom ganska kort tid att ha ett bättre underlag än i dag för att diskutera dessa stora och viktiga frågor.

Herr talman! Margot Wallström har frågat mig om jag tänker göra något åt det påtalade missbruket av psykiatrin vid inskrivning av värnpliktiga, om jag anser det önskvärt med en undersökning av frikallelsernas konsekvenser på individnivå, om jag anser att värnpliktslagen och frikallelseparagrafen i dag uppfylls på ett tillfredsställande och riktigt sätt samt, om inte, vilka förändringar jag avser att vidta. Inledningsvis vill jag framhålla att prövningen av de värnpliktiga vid inskrivningen avser bl.a. att bedöma den värnpliktiges förmåga till krigstjänst från medicinsk synpunkt. Att med stöd av en pliktlag ta någon i anspråk för en tjänstgöring som han är oförmögen att fullgöra är inte förenligt med vår hänsyn till individen och medför betydande svårigheter under utbildningen i fred samt kan leda till allvarliga konsekvenser i krigstid. Enligt värnpliktslagen skall den som till följd av lyte, stadigvarande sjukdom, bestående kroppslig svaghet eller annan dylik orsak är oduglig till krigstjänst frikallas. Förväntade anpassningssvårigheter i den speciella miljö som värnpliktstjänstgöringen i fred och krig innebär bedöms i detta sammanhang som psykisk svaghet och anses utgöra sådan ”annan dylik orsak” som anges i lagtexten. En kroppslig skada, svaghet eller sjukdom, som konstateras vid inskrivningen, måste bedömas med hänsyn till de påfrestningar som den enskilde kommer att utsättas för under värnpliktstjänstgöringen. På samma sätt måste givetvis en konstaterad psykisk svaghet bedömas utifrån de påfrestningar som den enskilde kommer att utsättas för under värnpliktstjänstgöringen och inte de förhållanden som råder i hans normala civila tillvaro.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 Beslutet innebar vidare att samtliga värnpliktiga skulle prövas av en psykolog. Tidigare hade sådan prövning omfattat ca 60 96 av de värnpliktiga. Det nya inskrivningssystemet ledde till att antalet frikallade ökade vid inskrivningstillfället, främst av psykiatriska skäl. Innan det nya inskrivningssystemet infördes, frikallades värnpliktiga av medicinska skäl i betydligt större utsträckning under pågående grundutbildning. Margot Wallström utgår i sin interpellation från att psykiatrin vid inskrivning av värnpliktiga missbrukas för att genom frikallelser minska överskottet av värnpliktiga. Jag kan av flera skäl inte dela denna uppfattning. Andelen frikallade har under 1970-talet successivt minskat från 13,1 96 av antalet prövade budgetåret 1971/72 till 8,2 96 av antalet prövade kalenderåret 1980. Andelen värnpliktiga som frikallats mot bakgrund av psykiatriska diagnoser har under samma period minskat från 9,7 96 till 5,2 20 av antalet prövade. Försvarsmaktens behov av värnpliktiga för krigsplacering har varit i huvudsak konstant under 1970-talet. Det totala antalet prövade ökade under 1970-talet från ca 54000 värnpliktiga budgetåret 1969 71-1974/75, då antalet prövade värnpliktiga ökade kraftigt, minskade såväl den totala andelen frikallade som andelen frikallade med anledning av psykiatriska diagnoser. När antalet prövade minskade under perioden 1974/75-1976 minskade även andelen frikallade såväl totalt som andelen frikallade med anledning av psykiatriska diagnoser. Under perioden 1976-1978 minskade antalet prövade, medan andelen frikallade var relativt konstant. Under perioden 1978-1980 ökade antalet prövade, medan andelen frikallelser minskade. I detta sammanhang kan jag även konstatera att man i den forskningsrapport som Margot Wallström refererar till har bortsett från frikallelser efter inskrivningsprövning. Dessa frikallelser har fortfarande en sådan omfattning att man inte kan bortse från dem då psykiatrin inom försvaret diskuteras. Vidare likställs i rapporten värnpliktiga som frikallas med värnpliktiga som undantas. Jag finner detta anmärkningsvärt, eftersom undantagande innebär att beslut om militär tjänstbarhet senareläggs i avvaktan på säkrare beslutsunderlag. Jag kan mot bakgrund av de uppgifter som jag här har redovisat inte finna att något missbruk av psykiatriska diagnoser i syfte att minska överskottet av värnpliktiga föreligger. Utmärkande för prövningen av värnpliktiga under 1970-talet är snarare att andelen frikallade såväl totalt som mot bakgrund av psykiatriska diagnoser successivt har minskat. Andelen frikallade på basis av psykiatriska diagnoser har i det närmaste halverats. Jag vill i detta sammanhang framhålla, att jag har fullt förtroende för att den personal som skall pröva de värnpliktiga fullgör sina uppgifter i enlighet med statsmakternas intentioner och med all nödvändig hänsyn till den enskilde. Behovet av värnpliktiga, dvs. den årliga utbildningskontingenten är — som jag tidigare nämnt — relativt konstant under långa tidsperioder. Detta är nödvändigt för att man skall kunna få ett långsiktigt och fast underlag för dimensionering av utbildningskapaciteten inom försvarsmakten. Om antalet inskrivningsskyldiga värnpliktiga ökar under en tidsperiod leder detta till att fler får göra sin värnplikt två år efter inskrivningsprövningen eller senare. Detta förhållande kommer att gälla under perioden 1982 96 på grund av de stora värnpliktskullarna under första hälften av 1980-talet. Under samma period kommer de åldersklasser som utgår ur krigsorganisationen, dvs. de värnpliktiga som uppnått 47 års ålder, att successivt öka. Detta innebär att den totala tillgången på värnpliktiga för krigsorganisatoriska uppgifter kommer att minska under 1990-talet. Det är alltså inte ett intresse för försvarsmakten att frikalla fler då värnpliktskullarna ökar. Varje värnpliktig är en resurs som skall tillvaratas på bästa sätt för uppgitter i krigsorganisationen. Margot Wallström frågade mig även om jag anser det önskvärt med en undersökning av frikallelsernas konsekvenser. Jag konstaterar att det i första hand åvilar överbefälhavaren och chefen för värnpliktsverket att fatta ett sådant beslut. För egen del anser jag att sådana undersökningar av värnpliktiga av integritetsskäl bör göras med återhållsamhet och efter noggrann prövning av ändamålet. Detta gäller naturligtvis i hög grad värnpliktiga som frikallats och för vilka värnpliktens fullgörande saknar aktualitet. Mot bakgrund av de uppgifter som jag tidigare redovisat har jag inte funnit anledning att ifrågasätta tillämpningen av den paragraf i värnpliktslagen som Margot Wallström åsyftar.

Herr talman! Psykologen Gerry Larsson på FOA säger i Värnplikts-Nytt nr 11/81 att för endast 15-20 26 av dem som militären klassar som psykiskt sjuka skulle samma diagnos ställas av civila läkare. Han menar alltså att militären skulle göra feli 80-85 96 av fallen. Men det kan ju tänkas att det till stor del beror på att de civila läkarna inte behöver ta hänsyn till att vederbörande patient skall fullgöra värnpliktstjänst och kanske också krigstjänst. Skulle de civila läkarna bedöma och ta hänsyn till att patienterna skall fullgöra sådan tjänst som jag nyss nämnde, tror jag att resultatet skulle bli detsamma. Om en värnpliktig inte är stark nog att klara värnpliktstjänstgöring måste han frikallas. Det är bättre att det sker vid inskrivningsförrättningen än att vederbörande först skall in på ett förband, där man efter några dagar måste föreslå att han frikallas. Det är ju värnpliktskontoren som beslutar om frikallelse. Att man på grund av överskott av värnpliktiga i en årskontingent skulle använda psykiska diagnoser som en utjämningsregulator tycker jag är horribelt. Jag har själv under några år arbetat med den här problematiken, men inte hörde jag att någon hade en tanke på att låta frikalla en värnpliktig därför att det fanns ett överskott av värnpliktiga i just den åldersklassen. Tvärtom företogs undersökningar för att man skulle få reda på var vederbörande skulle kunna placeras för att klara sin värnpliktstjänstgöring. Det gällde att försöka hitta platser nära hemmet, i bullerfria miljöer, av mindre ansträngande slag osv. för att han skulle kunna klara sitt jobb som värnpliktig. Jag hade också en känsla av att man, om man inte klarade en värnpliktig, nästan kände det som ett misslyckande. Det läggs alltså ned ett omfattande och noggrant arbete. Man tar hänsyn såväl till en värnpliktigs hälsa som till försvarets intressen. Efter att ha läst artiklarna i Värnplikts-Nytt kan man lätt få uppfattningen att allt går till liksom på en höft vid inskrivning och frikallelse av värnpliktiga. Jag tror inte, Margot Wallström, att så är fallet — det tror jag mig kunna intyga.

Herr talman! Margot Wallström ställde ett antal frågor. Bl. a. frågade hon varför man i detta sammanhang använder socialstyrelsens diagnoser. Svaret på den frågan är att man så långt som möjligt vill efterlikna det civila samhället i sin bedömning och att det egentligen knappast finns några andra riktlinjer att hålla sig till. Om Margot Wallström anser att detta är fel, så har jag en helt motsatt uppfattning. Jag tror att det är riktigt att man tillämpar socialstyrelsens diagnoser. Vidare säger Margot Wallström att statistik är ointressant. Ja, det är riktigt attstatistik kan vara ointressant. Men å andra sidan syftar den ju till och visar just det som var slutsatsen av mitt resonemang, nämligen att vi ser de värnpliktiga som en resurs. Vi prövar varje individ med sikte på att placera Nr 26 honom på bästa sätt. Naturligtvis går undersökningen också ut på att Fredagen den vederbörande, om man anser att han inte klarar värnplikten, inte heller skall 13 november 1981 inkallas för att göra den. Personligen anser jag att det här med att få en ordentlig undersökning — hur man har det ställt med sin konstitution, både Om förfarandet fysiskt och psykiskt — är en tillgång för ungdomarna. Det värsta som kan hända tror jag är att man inkallas och att det senare visar sig att man inte klarar uppgiften. Att åka hem igen efter påbörjad grundutbildning skulle jag —-och måhända många med mig — betrakta som något av ett misslyckande. Att däremot vid prövningen bli frikallad kan jag inte se som något stort misslyckande. Margot Wallström antyder att man kan misstänka att många av dem som frikallas genom att stämplas som psykiskt sjuka kan råka ut för svårigheter på grund av detta. Det kan gälla t.ex. när de söker arbete, söker till viss utbildning etc. Det har gjorts undersökningar om det här. 1960 genomförde dåvarande centrala värnpliktsbyrån en undersökning. Den visade att myndigheter inom offentlig förvaltning regelmässigt genomförde läkarundersökningar i egen regi i samband med anställning. Detta gäller också större icke statliga företag. Vid en del privata mindre och medelstora företag genomfördes inte alltid läkarundersökning. Möjligen kan den enskildes värnpliktsförhållanden ha tillmätts större betydelse vid sådana företag, men undersökningen visar inte klart detta. Det framgick också att frikallelser, grundade på psykiska orsaker, kunde ha betydelse vid anställning vid vissa större företag inom den privata sektorn. Det bör sägas att under de 20 år som gått sedan den här undersökningen skedde har integritetsskyddet förstärkts. Medicinska diagnoser lämnas inte ut till arbetsgivarna. I praktiken förekommer inte heller förfrågningar om att få diagnoser utlämnade. Detta tycker jag är viktigt. Vidare har det upplysts mig att värnpliktsverket avser att upprepa 1960 års undersökning. Arbete med frågeformulär och urval pågår. Margot Wallström frågar om jag vågar tycka någonting. Ja, visst vågar jag det. Jag vågar tycka att den undersökning som sker är värdefull för dem som skall prövas. Jag vill också säga att jag har stort förtroende för den personal som genomför undersökningarna. Vidare menar jag att det är viktigt att de här prövningarna fullgörs på detta sätt, så att en inkallelse inte blir till någonting som innebär att man konstaterar att en ung människa inte klarar sin uppgift.

Herr talman! Egentligen är det kanske inte så mycket att tillägga. Alla de uppgifter som kan vara väsentliga i detta sammanhang finns redan i mitt svar på interpellationen. Jag vill emellertid än en gång understryka att den heter att fullgöra värnpliktstjänstgöringen, och ingenting annat. Fredagen den

Herr talman! Jag vill som min mening säga att det nuvarande förfarandet har visat sig fungera tillfredsställande, och vi tror att det kommer att göra det även i fortsättningen. Finns det detaljer i fråga om tillämpning eller annat som kan ändras eller förbättras skall vi naturligtvis pröva detta. Det är helt klart att vi aldrig kan säga att vi är färdiga med någonting. Men, som sagt, de erfarenheter som vi har visar att det nuvarande förfarandet fungerar tillfredsställande.

Herr talman! Jag vill svara på den sista frågan. Det är så, att ansvaret för det medicinska ställningstagandet är entydigt lagt på inskrivningsöverläkaren. Den psykologisk-psykiatriska undersökningen vid inskrivningarna innebär att psykolog lämnar inskrivningsöverläkaren förslag till graderad diagnos. En förteckning över nio s.k. standarddiagnoser utgör det urval av psykiatriska diagnoser bland vilka psykologen kan välja. Psykologen dokumenterar dessutom verbalt sina iakttagelser om den prövades förhållanden. Överläkaren har det medicinska ansvaret för fastställande av diagnos och graderingssiffra och kan vid behov besluta om kompletterande utredning från ytterligare en psykolog eller konsultera värnpliktskontorets psykiater. Den modell som tillämpas med delegering av 123 bedömningsansvaret till psykologer stämmer väl överens med utvecklingen inom civil psykiatri.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har ställt följande frågor till mig: 2. främjar sysselsättningen inom landet och 3. är förenliga med strävan att skapa neutralitet och oberoende i krig? Jag vill inledningsvis hänvisa till 1980 års upphandlingsförordning gällande statliga myndigheter och 1968 års föreskrifter angående upphandling av försvarsmateriel. Upphandlingsförordningen grundas på de riktlinjer för den offentliga upphandlingen som riksdagen beslutade med anledning av proposition 1973:73 om riktlinjer för den offentliga upphandlingen. Upphandlande myndighet skall således bedöma upphandlingen som en affärstransaktion. En sammanvägning av olika faktorer som påverkar anbudsprövningen måste ske med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall. Väsentligt är härvid att väga pris mot kvalitet och prestanda i övrigt. Även sådana omständigheter som tidigare erfarenheter av anbudsgivaren, dennes möjligheter att under och efter leverans lämna god service, tillkommande drifts-, underhållsoch förrådskostnader samt anbudsgivarens ekonomiska och tekniska resurser, insikt och erfarenhet ävensom hans vederhäftighet och pålitlighet när det gäller att fullgöra åtaganden bör beaktas. Andra omständigheter som man skall ta hänsyn till är bl.a. krav på förskott, leveranstider och garantitider. I de gällande riktlinjerna för den offentliga upphandlingen framhålls att myndigheterna inom ramen för gällande upphandlingsbestämmelser aktivt bör medverka till att en ökad andel av upphandlingen görs hos företag i de fyra nordligaste länen. I anvisningarna till upphandlingsförordningen anges att det vid likvärdiga anbud från företag inom de fyra nordligaste länen och annat företag skall ges företräde åt förstnämnda företag. Avsteg från upphandlingsförordningen får endast göras genom beslut av regeringen. Detta kan exempelvis förekomma i ärenden av stor industri-, försvarseller sysselsättningspolitisk betydelse. I fråga om upphandling av försvarsmateriel gäller att den upphandlande myndigheten inom ramen för de bemyndiganden och betalningsmedel som ställs till förfogande kan, utan att underställa regeringen frågan, upphandla materiel till ett värde av 20 milj.kr., om beställningen läggs inom landet, medan vid utländsk anskaffning beloppet är maximerat till 5 milj.kr. Det blir därför regeringen som avgör om större beställningar skall göras utomlands. För militärt försvar anskaffas årligen materiel till ett värde av ca 6 miljarder kronor. Inom ramen för gällande upphandlingsbestämmelser har under senare år 80-90 26 av de samlade beställningarna lagts hos svenska företag. Svensk försvarsindustri har således i internationell konkurrens svarat för en mycket stor del av leveranserna till det svenska försvaret. I de fall beställningar görs utomlands är det av stor vikt att redan vid upphandlingen lösa frågan om reservdelar och övriga förutsättningar för driften, så att tillräckligt oberoende uppnås gentemot utlandet. I framtiden torde det bli svårare att upprätthålla en inhemsk försvarsindustri med den bredd och på den tekniska nivå som hittills existerat. Orsaken härtill är dels att det ekonomiska utrymmet för anskaffning av materiel till försvaret har minskat, dels att kostnaderna för utveckling, tillverkning och drift av materielen stigit i snabbare takt än anslagen, dels att materielens livslängd successivt kunnat ökas. Detta har medfört kortare tillverkningsserier och längre tid mellan anskaffningstillfällena. Detta förhållande har uppmärksammats av 1978 års försvarskommitté, som i sitt betänkande Säkerhetspolitiken och totalförsvaret har redovisat sin syn på de anspråk som bör ställas på försvarsmaterielanskaffningen och svensk försvarsindustri. Kommittén har framhållit att den nuvarande upphandlingsprincipen alltjämt bör gälla, men att det härvid inte kan uteslutas, att statsmakterna kan behöva göra avvikelser från principen i ett större antal fall än tidigare. Dessa förslag bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att redovisa min syn på den framtida försvarsindustripolitiken i totalförsvarspropositionen våren 1982. Jag vill avslutningsvis peka på några åtgärder som regeringen har vidtagit för att främja sysselsättningen och för att stärka den svenska försvarsindustrin. Dessa åtgärder har kommit till stånd genom att försvars-, industrioch sysselsättningsinsatser samordnats. Regeringen har i april 1981 medgivit att försvarets materielverk får göra avsteg från upphandlingsförordningens bestämmelser om upphandling under konkurrens vad gäller beställning av ammunition hos svensk industri till ett värde av ca 70 milj.kr. Genom tidigareläggning av försvarets beställningar av ammunition har en jämnare sysselsättningsutveckling kunnat erhållas inom svensk ammunitionsindustri. Regeringen beslutade i april 1981 att två minröjningsfartyg i plast skall beställas vid Karlskronavarvet. Beställningen är värd ca 125 milj.kr. för varvet. Härtill kommer betydande belopp till andra företag för vapen och minröjningsutrustning. För beställningen disponeras 75 milj.kr. av varvstödsmedel som riksdagen anvisat till Karlskronavarvet för utveckling på det plastteknologiska området. Regeringen beslutade i juni 1981 att försvarets materielverk vid Karlskronavarvet fick beställa projektering av två ytattackfartyg och ett bevakningsfartyg till svenska marinen. Värdet av de beslutade beställningarna uppgår till 105 milj.kr., varav 75 milj.kr. tillfaller Karlskronavarvet. Beslutet var ett resultat av det arbete som under våren 1981 skett inom berörda departement och myndigheter med syfte att öka beläggningen vid Karlskronavarvet. Innan fartygsbeställning kan ske i höst, erfordras ytterligare beslut av riksdagen och regeringen. Projektet har en totalkostnad av ca 375 milj.kr. Härav finansieras 70 milj.kr. av de av riksdagen anvisade medlen för sysselsättningsåtgärder vid Karlskronavarvet. Finansieringen i övrigt sker genom tidigareläggning av försvarets beställningar. Vid beslut om att anskaffa ett nytt flygplanssystem, som berörts tidigare i dag, för att ersätta Viggensystemet är valet mellan ett inhemskt och ett utländskt flygplanssystem en avgörande fråga.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på interpellationen. Jag har ställt frågorna till försvarsministern mot bakgrund av regeringsförklaringen. Det står där att man måste försöka skapa bättre balans mellan import och export genom att stärka den utlandskonkurrerande industrin. Det påpekas att det krävs ett starkt försvar för att upprätthålla neutralitet i krig. Det är ju mot den bakgrunden den mycket uppmärksammade ITT-affären har debatterats. Försvaret har köpt ett system för lågspaningsradar av multinationella ITT, trots att man efter vad som har blivit känt hade alla möjligheter att lägga ordern hos svenska L M Ericsson. För att använda den affären som exempel kan man säga att beställningen hos ITT inte stärkte svensk industri, inte främjar sysselsättningen inom landet och knappast är förenlig med strävandena till neutralitet och oberoende. Tvärtom. Den upphandling hos ITT som just har gjorts och som väckt stor irritation hos människor verkar i precis motsatt riktning. LM Ericsson går miste om en order som är viktig för att dess kompetens på området skall utvecklas, man löper större risk att få sysselsättningsproblem än man hade gjort om ordern hamnat inom landet — det är ett par tusen personer som jobbar inom den här delen av L M Ericsson — och man kan knappast säga att man genom beställningen hos ITT främjar vare sig neutralitet eller oberoende i större utsträckning än man skulle ha gjort om man placerat ordern hos ett svenskt företag, vilket man mycket väl hade kunnat göra. Jag måste faktiskt nämna litet om ITT:s bakgrund när jag talar om oberoende. Det är ett företag som har mycket tvivelaktigt rykte. Dess historia omspänner allt från investering i Focke-Wulfs flygplansfabrik i det nazistiska Tyskland — flygplan som bombade de egna soldaterna, om man anser att ITT är ett amerikanskt företag — till den mycket kända inblandningen i Chiles inre angelägenheter, där man försökte påverka valen och verksamt bidrog till att störta president Allende. Det är alltså knappast någon oberoende och neutral samarbetspartner som det svenska försvaret har valt. Att man handlar av ett multinationellt bolag och inte av ett svenskt företag, som man bör, tycker jag är illa principiellt. Men att man handlar av ITT tycker jag är förfärligt. — Nog sagt om det. Jag tycker att svaret ger vid handen att den här affären hade kunnat handläggas på ett annat sätt. Det sägs i svaret uttryckligen: ”Avsteg från upphandlingsförordningen får endast göras genom beslut av regeringen. Detta kan exempelvis förekomma i ärenden av stor industri-, försvarseller sysselsättningspolitisk betydelse.” Det tar jag till intäkt för påståendet att man borde ha lagt den här beställningen hos det svenska företaget. Mot bakgrund av vad som är känt om arbetsmarknadssituationen i Västsverige och i landet i övrigt och mot bakgrund av den mycket aktiva agitation som förekommer om JAS-projektets vikt för sysselsättningen i Sverige och för bevarad kompetens inom landet — i det fallet när det gäller flygindustrin — tycker jag att det är obegripligt att man inte handlat av ett svenskt företag när man nu haft möjlighet att göra det. L M Ericsson hade kompetens och kunde leverera till ett liknande pris, som säkert skulle ha visat sig vara mer fördelaktigt samhällsekonomiskt. Vad kan då försvarsministern göra för att i framtiden handla så att man når de syften jag har angivit i interpellationen? På den punkten får jag inte några besked. Försvarsministern nöjer sig med att nämna att det till våren kommer ett förslag som redovisar hans syn på den framtida försvarsindustriella politiken. Jag vill då ställa två frågor: 1. Fanns det inget utrymme för att med hjälp av den undantagsmöjlighet som upphandlingskungörelsen medger lägga radarordern i Sverige? Jag vore tacksam om försvarsministern ville kommentera det, även om den affären nu är avslutad — det kan ge klarhet i vad upphandlingsförordningen egentligen innebär. 2. Försvarsministern säger att han i proposition till våren skall redovisa sin syn på framtida försvarsindustriella frågor. Det vore av värde för mig och många andra att få veta om det kan bli någon ändring till det bättre eller om vi också i fortsättningen skall dras med sådana här historier. Vilken är försvarsministerns syn på dessa frågor?

Herr talman! Inledningsvis vill jag säga att — det framgår också av svaret — försvaret är den sektor i vårt svenska samhälle som speciellt beaktar just önskemålet att man om möjligt skall handla svenskt. Vi lägger ut beställningarna i Sverige till 80 å 90 96. När det gäller den fråga som Hans Petersson i Hallstahammar här tar upp, nämligen den order på lågspaningsradar som gick till ITT, vill jag gärna deklarera att det i varje fall för mig var en besvikelse att vi inte lyckades placera den i Sverige. Jag hade önskat det, men det var inte möjligt i det läge som uppstod. Jag har sagt detta tidigare — det har varit många förfrågningar i det här ärendet. Jag har inte varit särskilt glad åt att lämna ut uppgifter om det, men har ändå blivit tvungen att göra det. När anbudstiden gick ut var kostnadsskillnaden mellan ITT och L M Ericsson ca 110 milj.kr. eller ca 40 20. Det blir sedan möjligt att förhandla vidare, vilket i och för sig inte är så vanligt. LM Ericsson ansträngde sig då verkligen, och det vill jag ge företaget en eloge för. Ändå blev det en prisskillnad på 40 milj.kr. Att köpa samma produkt med ungefär samma utförande för ca 40 milj.kr. mer ansåg vi inte möjligt. Det är dock skattebetalarnas pengar som vi hanterar. För näringslivet i stort måste det vara ett intresse att vi upprätthåller konkurrensen. Den upphandling som Hans Petersson i Hallstahammar frågar om var utlagd som en konkurrensupphandling. Vill man vidga begreppet ytterligare något kan man faktiskt fråga sig om det skulle vara av intresse för ett företag som LM Ericsson att vi gick in för en skyddad marknad i Sverige. LM Ericsson är dock ett av våra allra största och förnämsta exportföretag, som är beroende av en fri och öppen marknad. Vi bör därför, när vi gör sådana här affärer, också beakta dessa synpunkter.

Herr talman! Jag lyssnade så intensivt på försvarsministerns som jag tycker positiva inlägg att jag höll på att glömma att begära ordet. Det är positivt att försvarsministern säger att den här affären var en besvikelse för honom och att hans strävan var att lägga beställningen inom landet. Men att bara hänvisa till att det skilde 40 milj.kr. i slutrundan tycker jag inte räcker som argument, eftersom man också måste se på konsekvenserna för sysselsättningen i landet. 40 milj.kr. är en väldigt liten summa när man räknar med att bygga ut kompetensen och skapa jobb här i landet. Den värderingen bör man ha med. Upphandlingsförordningen ger möjligheter att väga in sådana skäl. Även om jag har kritiserat ITT, är jag naturligtvis medveten om att inte heller L M Ericsson är Guds bästa barn — om jag får uttrycka det så. LME har verkligen lagt ut mycket jobb ute i världen som kunde ha lagts ut här hemma. Men i den här konkreta situationen, när man har bestämt sig för att ha radar och ett svenskt företag har möjligheter att leverera systemet, borde man kanske ändå ha sett till att ordern hade hamnat här hemma. Jag fick inget svar på min fråga om försvarsministerns syn på framtida försvarsindustriella frågor. Jag noterar det emellertid som positivt att han var besviken över att vi inte kunde handla hemma. Om ingenting annat hörs från försvarsministern tolkar jag det så, att det blir förändringar i upphandlingsförordningen, så att svenska företags anbud inte skall behöva jämföras med anbuden från olika multinationella företag i andra länder — där man säkert inte är lika intresserad av att få med svenska företag i anbudsgivningen när det gäller deras interna försvarsanläggningar.

Herr talman! Min syn på dessa frågor är att vi måste behålla någon form av upphandlingsförordning och att det också i fortsättningen måste finnas en viss konkurrens för att vi rätt skall kunna bedöma vilka varor vi skall köpa, till vilket pris, vilken kvalitet osv. Hur detta sedan i detalj skall utformas, om det kan bli förändringar i någon riktning, är svårt att uttala sig om för dagen. Jag vill emellertid poängtera att försvaret hittills ändå har lagt ut 80-90 26 av sina beställningar i Sverige, vilket jag tycker visar försvarets inställning till denna fråga. När vi diskuterar den speciella upphandlingen av lågspaningsradar hos ITT bör det komma med i bilden att av den beställningen hamnade ca 50 96 hos svenska företag. Alla pengarna rinner alltså inte ut ur landet. Det är helt klart att man också skall se dessa frågor från sysselsättningssynpunkt. Jag tror emellertid att jag kan säga att den här affären inte har varit någon stor sak för L M Ericsson. Man beräknade att man skulle sysselsätta 100 personer i fem år med denna beställning. Detta skall ställas i relation till att L M Ericssons division i Mölndal totalt sysselsätter 2 100 personer. Och jag har inte fått några uppgifter om att det har förekommit friställningar vid företaget, vilket ju är mycket glädjande.
Herr talman! Jag tror inte att sysselsättningssynpunkten för L M Ericsson som företag har varit avgörande för dess agerande. Det företaget har ju fabriker över hela världen och har under en lång tid flyttat ut arbetstillfällen till andra länder. Men för att behålla kompetensen inom landet hade affären haft betydelse. Även om 50 26 kommer tillbaka i olika beställningar, vilket får ses som positivt, är det ändå bara hälften.

Fru talman! Sture Palm har frågat om min syn på statens biografbyrås behandling av filmer av ett Visst slag samt om jag är beredd att göra en översyn av biografbyråns arbetsrutiner och snabbt vidta åtgärder för att komplettera biografbyråns bestämmelser beträffande ingripande mot nya typer av våldsfilmer och filmer som på olika sätt förhärligar narkotikamissbruket. Blenda Littmarck har frågat om jag avser att vidta åtgärder för att avbryta visningen av en viss angiven film med narkotikainslag samt vad som kan göras för att förhindra ett upprepande och förmå biografbyrån att ta sitt samhällsansvar. Catarina Rönnung har frågat om jag avser att lägga fram förslag om skärpta bestämmelser mot filmscener där narkotika används. Annika Öhrström har frågat om jag avser att ge biografbyrån nya anvisningar om hur filmcensuren bör bedöma filmer med narkotikan i centrum. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. I förordningen finns också regler om i vilka sammanhang byrån får ingripa mot filmer eller filmscener. Byrån får bl.a. inte godkänna film eller del av film vars förevisande på grund av det sätt på vilket händelserna skildras och det sammanhang i vilket de förekommer kan verka förråande eller skadligt upphetsande eller förleda till brott. Enligt min mening ger gällande bestämmelser biografbyrån tillräckliga möjligheter att ingripa mot förråande våldsfilmer eller filmer som kan förleda åskådarna till narkotikamissbruk. I tveksamma fall har biografbyrån Nr 27 möjlighet att inhämta yttrande av statens filmgranskningsråd innan beslut fattas. Ett beslut av biografbyrån kan prövas av regeringen endast efter överklagande. Någon möjlighet för regeringen att förbjuda visningen av en film som byrån har godkänt finns alltså inte.

Fru talman! Först ett tack till utbildningsministern för svaret på min interpellation. Jag måste tyvärr beteckna det som ganska magert. Utbildningsministern föredrog biografförordningens instruktion för kammaren — en instruktion som är väl känd för oss i filmgranskningsrådet och av biografbyråns tjänstemän, som dagligen sysslar med dessa frågor. Det är som att bjuda bagarbarn på bröd. Motivet för interpellationen, som jag framställde för en månad sedan, var att få ökad klarhet från den ansvarige departementschefen om hur han vill att de filmer som förhärligar narkotikabruket skall behandlas av berörda myndigheter. Statsrådet gjorde ett klart och temperamentsfullt uttalande i pressen när interpellationen framställdes, men han är betydligt försiktigare här i kammaren. Ett uttalande i pressen brukar traditionellt inte upplevas som lika bindande som texten i Svensk författningssamling för dem som skall handlägga ärendena. Ett klarare språk även här i kammaren hade varit av stort värde. Den begynnande knarkvågen på filmdukarna skapar problem. Kanhända hade den kunnat hanteras inom ramen för de allmänt hållna bestämmelserna. Säkert är det inte. Men den direkta orsaken till att vi måste få ett klart besked är handläggningen av ett par våldsoch narkotikafilmer som gjordes av biografbyrån efter skiftet på byråns chefsstol nu i somras. Denna handläggning väckte livliga protester från allmänheten, pressen och polismännens fackliga organisationer, som har sina medlemmar verksamma i de mest utsatta områdena. På sina håll ifrågasattes rent av om biografbyråns tjänstemän hade somnat på sin post. Jag vill understryka att statens filmgranskningsråd — som är ett rådgivande organ — inte hade kallats, och det vore oroväckande om hanteringen av dessa frågor sker med bristande konsekvens. Vi som har sysslat med dessa frågor i många år vet att det naturligtvis kan bli strid om hur filmer av detta slag skall bedömas. Därför tillsattes statens filmgranskningsråd för många år sedan för att ge råd till biografbyrån i bl.a. tvivelaktiga fall. Men — som jag redan har påpekat — i detta fall var tydligen tvärsäkerheten så stor på byrån att rådet inte blev kallat. Dess bättre har den sedan i somras pensionerade chefen för biografbyrån nu återinträtt i sin gamla tjänst för något halvår framöver. Att ta ställning i dessa frågor är många gånger svårt. Det handlar om att skydda yttrandefriheten och värna de konstnärliga värden som till äventyrs kan spåras i denna typ av filmer. Därför är filmgranskningsrådet sammansatt 135 från dessa utgångspunkter och har till uppgift att speciellt bevaka att dessa värden inte träds för nära. Nu vill en del gå längre på förbudslinjen. Och jag är övertygad om, att hade rådet haft en annan sammansättning — bestående av personer som i så hög grad hört av sig hos oss de senaste veckorna — hade säkert bedömningen blivit betydligt hårdare, inte bara av de erbarmliga filmer där slagskämpar och flummare är föreställningens huvudpersoner. Jag skall ärligt erkänna att jag har full förståelse för denna inställning. Men nu finns det en grundläggande liberal inställning i dessa frågor, och den tidigare ultraliberalismen — ibland klädd i halmhatt — har inte blivit sämre företrädd på detta område sedan den nuvarande regeringen fick hand om filmpolitiken i vårt land. Men när även dessa människor kommit i nära kontakt med detta utbud har man blivit på det klara med hur nödvändigt det är för statsmakterna att säga ifrån på vissa punkter. Nu borde kampen mot underhållningsvåldet och narkotikaglorifieringen i dessa medier inte vara fullt så svår att bemästra, om inte en liten minoritet i Sveriges riksdag — bestående av moderata samlingspartiets representanter — genom riksdagsbeslutet den 5 juni i år vägrade stänga den bakdörr som nu hålls öppen för videogrammen. En klar majoritet, bestående av samtliga riksdagspartier utom moderaterna, ville införa en provisorisk lagstiftning för att begränsa videovåldet och narkotikafilmerna. På grund av moderaternas nej omintetgjordes tyvärr den möjligheten, och i dag upplever vi hur en mängd filmer som under senare år har totalförbjudits av biografbyrån säljs i många videogrambutiker. Detta ställningstagande har verkligen skapat stora problem i kampen mot våldsoch narkotikafilmer. Kanhända kan Blenda Littmarck, som representerar moderata samlingspartiet och deltar i denna debatt, lämna någon kommentar till hur hon ser på den störtvåg av suspekta videogram som nu fritt får säljas, tydligen med lysande förtjänster. Länge trodde vi på en självsanering inom filmbranschen. Detta har inte lyckats, och ett nytt exempel på detta är videogrammarknaden. Erfarenheten har lärt oss att mindre nogräknade filmmakare och distributörer ständigt vill bjuda på allt starkare effekter. Vi lyckades hejda karatevågen, och vi stoppade samurajfilmerna — men nu finns många sådana filmer på videogram, som sprids i skydd av yttrandefrihetens bestämmelser. Det senaste i genren är ”snuff-movie”-filmerna, som slår det mesta i råhet och där det förekommer en blandning av knark, våld och sex. Biografbyrån håller emot, men videogrammarknaden har inga hämningar. Avtrubbningen fortsätter. Revolverkulturen är omättlig. Ketchupen i vissa våldsfilmer ersätts numera med färskt djurblod för att höja effekten av det som visas på filmdukarna. När det gäller narkotikafilmerna har vi ofta frågat oss vem som har intresse av att finansiera dessa filmer. Frågor kan ställas, men det ligger helt utanför vår uppgift att forska efter källan, som det heter när man kommer in på yttrandefrihetsfrågorna. Vad som nu sker på detta område borde enligt min mening i högsta grad Nr 27 vara av stort intresse för socialminister Karin Söders omtalade arbetsgrupp Måndagen den som skall utreda hur man skall bekämpa drogmissbruket. En studie av 16 november 1981 biografbyråns material och en genomgång av de erfarenheter som man där har skaffat sig borde ge en del av värde i utredningsoch kartläggningsarbetet. Nog borde man väl ta kontakt över departementsgränserna, när det högtidligen har förklarats att dessa problem skall angripas på bred front. Fru talman! Som jag redan framhållit ger utbildningsministerns svar på min interpellation inte något handgripligt besked till det organ som på statsmakternas uppdrag har att angripa de värsta avarterna i den växande filmvågen, nu senast den som glorifierar narkotikabruket. Att åberopa utbildningsministerns temperamentsfulla uttalande i pressen och övriga massmedier räcker inte när det blir allvar av. Vi måste ha en betydligt fastare grund att stå på. De nuvarande reglerna är nu över 20 år gamla. Mycket har hänt, och det krävs en viss flexibilitet för att angripa de aktuella problemen. Därför är det viktigt att det ges preciserade besked från högsta ort. Det är därför som jag hade väntat mig ett mera distinkt besked i den här frågan från utbildningsministern.